Herr talman! Hans Alsén är tydligen nöjd med att riksidrottsförbundet får sex miljoner och tycker att allting är frid och fröjd med det. Det är ganska märkligt att höra en socialdemokrat säga så om idrotten som har en så stor Jag tycker att det i dag skulle vara viktigt för arbetarrörelsen, som står väldigt nära folkrörelserna, att visa på den väg som utvecklingen inom idrotten i dag håller på att ta. Den innebär inte någon förbättring. Parollen idrott åt alla håller inte på att förverkligas — tvärtom. I dag visar staplarna i diagrammet att utvecklingen går åt motsatt håll. Samhällets kris försvårar idrottsoch motionsutövandet för många, vilket inte minst är en social och ekonomisk fråga. Det är därför litet förvånande att socialdemokraterna så starkt försvarar dagens idrott och tydligen är stolta över att en politiker kan säga nej till mera medel till idrotten. I det här sammanhanget spelar pengarna en viss roll för att man framför allt på lägre nivå — men även på högre nivå — skall slippa de kommersiella inslagen. Jag har pekat på ett program för att sanera elitidrotten och motverka uppkomsten av den idrottsadel som i dag håller på att uppstå. Det gäller framför allt de värderingar som i dag finns i elitidrotten och som drabbar ungdomen som växer upp i dag. Här måste det till krafttag. Annars kommer inte idrotten att spela den sociala roll som den skulle kunna göra. Idolbilderna i dag är förskräckliga. Och efter den uppfostras dagens ungdom. De görs därmed till egoister som alltid skall bli först; förlora kan man tydligen aldrig göra. Det är sådana idoler som finns i dag. Så fort de får en knäpp på näsan kan de inte idrotta här i landet, osv. Det är den bild av sig själv som idolidrottsmannen av i dag visar den svenska ungdomen. Nej, de kommersiella intressena måste bort. Dessa värderingar gör också att de som inte är så bra, kvinnor och handikappade ställs åt sidan. Det har i högsta grad att göra med anslagen och med att stävja de kommersiella intressena. Riksidrottsförbundets utredning, som är på remiss, föreslår inga revolutionerande ingrepp mot de kommersiella intressena. Den föreslår inga förbättringar som kan ge elitidrotten en positiv roll. Den har ingeri annan bild av elitidrotten i kombination med breddoch motionsidrotten än den vi har nu.

Herr talman! I mitt anförande sade jag faktiskt att det finns oroande tecken på idrottens område i dag. Men jag sade också att idrottsrörelsen själv och dess många ansvarsfulla ledare är medvetna om detta och är beredda att vidta åtgärder i korrigerande syfte. Det är inte så att jag var stolt över att få säga nej, men jag sade att det är en politikers skyldighet att också kunna säga nej. Vi måste vara medvetna om att det finns ekonomiska gränser på olika områden, och dessa måste gälla också på detta område. Jag menar att vi inom de ekonomiska gränserna ändå har haft möjligheter — liksom blir fallet i och med det beslut som jag förmodar snart kommer att fattas — att ge idrotten en väsentligt utökad ekonomisk resurs. Det är inte så att idrottsrörelsen i dag inte är medveten om sitt sociala ansvar. Tvärtemot vad Lars-Ove Hagberg säger så har antalet idrottande kvinnor ökat. Också handikappidrotten spelar i dag en betydligt större roll inom den samlade idrotten än någonsin tidigare. Det är viktigt att den utvecklingen fortskrider. Jag är, tydligen till skillnad mot Lars-Ove Hagberg, övertygad om att idrotten själv med sina många ansvarsfulla ledare har förmåga, kraft och vilja att utveckla den samlade idrotten i den riktning som Lars-Ove Hagberg och jag nog är överens om. Man måste ta sitt sociala ansvar och fylla den kulturella roll som idrotten har att fylla i ett demokratiskt samhälle. Men det måste vara idrotten själv som i sin egenskap av en fri och självständig folkrörelse primärt har och tar det ansvaret. Det skall inte vara politiker som dirigerar och sätter upp pekpinnar i det sammanhanget.

Herr talman! Då tycker jag att Hans Alsén och jag på ett kraftfullt sätt skall peka på bristerna. Vi får inte släta ut dem. Det är vad jag tycker att Hans Alsén här har gjort. Hans Alsén säger att rörelsen själv skall klara av problemen. Men jag tror inte att rörelsen själv utan stöd från annat håll klarar det. I en tid då allt fler ungdomar hamnar i svårigheter skulle idrotten socialt sett kunna spela en mycket större roll. I det läget behövs det ännu fler och större insatser. De ökar inte alls i den utsträckning som behövs. Då kan man inte heller vara förnöjsam. Min inställning är dessutom den att alla de duktiga ledare som i dag finns inom idrotten inte har några möjligheter att klara av bekymren. De får strida för varje krona och har svårigheter med att få det hela att gå ihop. Därför behöver de ekonomisk hjälp från de politiska instanserna, och de behöver också hjälp när det gäller att bekämpa de kommersiella intressen som i dag lägger sneda värderingar på idrotten. Det är sådana frågor som vi bör hjälpa till att lösa, och då räcker det inte med detta betänkande.
Herr talman! Idrotten får i dag ett betydande ekonomiskt och moraliskt stöd. Jag tror, Lars-Ove Hagberg, att det bästa stöd en politiker kan ge idrottsrörelsen är att engagera sig. Låt oss göra sällskap och ge idrotten det bästa stöd den kan få, nämligen aktiva ledarinsatser. Det är det som är viktigt i sammanhanget. Visst skulle idrotten väl kunna förvalta några miljoner kronor extra, men jag tror inte de leder till en slutlig lösning på de problem som Lars-Ove Hagberg har pekat på. Det krävs — jag upprepar det för tredje gången — en egen, sanerande styrka hos idrottsrörelsen. Den resursen finns i dag i hög grad hos de många ledarna.

Herr talman! Jag måste återigen fästa uppmärksamheten på talmanskonferensens konsekventa metod när det gäller att göra upp talarlistan så att en seriös behandling i kammaren saboteras och att man dessutom slösar med tid, vilket man påstår att man inte skall göra i nuvarande situation. Jag gör detta med hopp om att talsmanskonferensen någon gång skall fatta vad det handlar om och icke placera mig efter utskottets talesman. Herr talman! Arbetarpartiet kommunisterna har även till detta riksmöte framställt förslag om väsentligt ökade anslag till idrottsrörelsen liksom till upprustning och nyanskaffning av anläggningar. Vi har gjort detta i klart medvetande om att det råder brister på båda dessa områden. Det fattas tränare i de flesta idrottsgrenar och kommuner i vårt land. Lokaliteterna räcker inte långt för att täcka det behov som idrottsrörelsen har. Resultatet blir tyvärr att breddidrotten, men även flick-, kvinnooch handikappidrotten, får svårigheter att hävda sig när det gäller kampen om utrymme. Motionärerna får ofta stå utanför anläggningarna därför att tävlingsidrotten, av kända skäl som inte är mycket att säga om, med råge har bokat in anläggningarna. På grund av dessa knappa resurser skapas det också motsättningar mellan breddoch elitidrott. Och idrottsrörelsen blir ett allt lättare offer för kommersialiseringen. Reklamvärdet får bli kriteriet på idrottens värde och dess utvecklingsmöjligheter. Enda vägen att bryta denna cirkel är att öka såväl statliga som kommunala insatser. Vi har föreslagit att det gamla principbeslutet om tipsmedel till idrotten skall förverkligas. Beslutet innebar när det fattades att 70 96 av tipstjänsts vinster skulle tillfalla idrottsrörelsen. Vårt förslag nu, som vi även lade fram vid förra riksmötet, bygger på att 50 96 av vinstmedlen skall överföras till idrotten. I årets betänkande, liksom i föregående års, försöker utskottet göra gällande att stödet till idrotten inte bör stå i beroende av inkomster från tipsmedel. Det betyder underförstått att stödet till idrotten är en så viktig angelägenhet att vinster på spel inte skall få utgöra basen för anslagens storlek. Låt mig då till utskottet och utskottets talesmän säga att vårt lands idrottsungdom och dess ledare under de år som har gått skulle ha tjänat åtskilliga miljoner mer än vad de nu har fått därest vårt förslag om bara en 50-procentig andel hade genomförts. Än allvarligare är de effekter som de knappa anslagen till idrottsrörelsen leder till. De leder nämligen till att kommersialismen får ökad betydelse och till ett beroende av mängder av olika typer av lotterier, av mer eller mindre trevlig karaktär. Dessa lotterier får ersätta de bidrag som utskottet inte vill anslå och de 50 96 av tipsmedlen som utskottet anser att man inte skall bygga upp idrottsanslagen på. Jag tror att det är dags för ett omtänkande. Och jag är övertygad om att enda sättet att bryta den tilltagande kommersialismen är att stat och kommun anslår pengar i en sådan utsträckning att man icke utlämnar idrottsledare och idrottsungdomar till de frestelser som annars ligger på lur. Låt mig också konstatera att det i vårt land i dag finns ett ökat intresse för breddidrott. Allt fler människor förstår behovet av fysisk aktivitet, och vårt lands anläggningar är i dag minst sagt högt frekventerade. Det har vi anledning att vara glada åt, men det betyder också att anläggningarna slits ner och att det finns alltför få anläggningar runtom i vårt land. Jag tror att det är väldigt många, både av dem som får plats på anläggningarna och av dem som inte får plats där, som tycker att det är litet underligt att vi brottas med dessa brister samtidigt som mängder av byggnadsarbetare och andra går arbetslösa. Bristerna skulle i denna situation kunna byggas bort. Men det kräver naturligtvis en ökad satsning. Låt mig säga några ord om den diskussion som här uppstod mellan Hans Alsén och Lars-Ove Hagberg om hur vi skall kunna förverkliga parollen idrott åt alla. Jag har sagt att den parollen inte kommer att kunna förverkligas så länge idrottsledare tvingas att förlita sig på andra pengar än de som ges från stat och kommun. Det går lätt att säga att idrotten är en demokratisk folkrörelse som klarar av de här behoven själv. Men, Hans Alsén, vad skall man säga till den klubbledare som upptäcker att pengarna man har fått in inte räcker till att köpa tröjor, inte räcker till att köpa fotbollsskor åt spelarna, inte räcker till skridskor eller klubbor? Klubbledaren vet dessutom att ekonomin i familjerna som ungdomarna kommer ifrån inte är den allra bästa eller, för att göra det ännu svårare, att de ekonomiska möjligheterna inte är lika för alla. För en kanske det inte skulle vara något större problem att gå hem och hämta pengar till att köpa dräkten som det är fråga om, medan det för en annan är helt annorlunda. Men vi vill ju leva upp till demokratiska värderingar och ett demokratiskt betraktelsesätt i klubbarna och skapa ungefär likartade betingelser. Vad händer då? Jo, då händer det att vi så att säga tvingar ut den ungdomsledare som vi så väl behöver för att ta hand om ungdomarna — både när det gäller att fostra dem till goda idrottsmän och när det gäller att fostra dem till goda samhällsmedborgare. Han får anslå en del av sin knappa tid till att sätta sig och vara bingoföreståndare på någon tillställning där pensionärer skall spela bort surt förvärvade slantar för att idrottsledaren nästa dag skall kunna gå ut och ägna sig åt idrott igen. På det sättet förverkligas inte principen om idrott åt alla. Det är orättvist att tala om att idrottsledarna skall leva upp till den demokratiska folkrörelsens ideal och principer när vi beskär deras ekonomiska möjligheter. Att i det sammanhanget tala om att man inte skall komma med pekpinnar åt idrotten är verkligen den obotfärdiges förhinder.

Herr talman! I min motion 897 har jag hemställt om statsbidrag till plastbeläggning av skidbacke vid Riksskidstadion i Falun. Det gäller den s.k. 70-metersbacken. I Sverige finns inte plastbeläggning i någon större skidbacke, vilket innebär att de svenska backhopparna under senare år fått allt svårare att kunna konkurrera med hoppare från kontinenten, där det finns många plastbelagda backar i många länder. I Falun finns förutom två stora hoppbackar även en mycket god backtränare. Vid Kungl. Dalregementets idrottspluton gör f. n. ett tiotal av landets bästa backhoppare sin värnplikt och har möjlighet att under vintern på fritid träna i backarna. Även ute i landet i övrigt finns goda förmågor. Vid Svenska skidspelen i februari i år hoppade sålunda en 15-årig Boråspojke 80 meter i den backe som omnämnts i motionen samt 104 meter i den större backen. En ny backhoppargeneration är på väg! För att förbättra tränings möjligheterna för denna är det önskvärt att 70-metersbacken i Falun beläggs med plast. Kulturutskottet framhåller i betänkandet att det i första hand ankommer på Riksidrottsförbundet att prioritera insatser för förbättringar av riksanläggningar och göra de framställningar till regeringen som förbundets överväganden ger anledning till. Eftersom någon framställning i ärendet ännu inte gjorts till regeringen avstyrker utskottet motionen. Herr talman! Med den motivering som framförts av utskottet har jag givetvis för dagen inget särskilt yrkande. Jag har emellertid genom att väcka denna motion fått lära mig gången i ett ärende som detta: 1. Svenska skidförbundets backhoppningskommitté bör göra framställning hos Svenska skidförbundet om medel för plastbeläggning av backe. 2. Svenska skidförbundet bör göra samma framställning hos Riksidrottsförbundet. 3. Riksidrottsförbundet bör göra samma framställning till regeringen. 4. Först efter nämnda tre framställningar bör en riksdagsledamot väcka en motion i frågan. I Som jag nämnde har jag fått lära mig hur en fråga som gäller förbättringar av idrottens riksanläggningar skall handläggas. Jag är tacksam för detta och ber att få återkomma under riksmötets allmänna motionstid år 1980.
Herr talman! Låt mig till Hans Alsén, som uppmanade Lars-Ove Hagberg att tillsammans med honom gå ut och göra en insats i idrottsrörelsen, rikta en fråga, eftersom Hans Alsén inte ansåg sig ha anledning att ta upp de frågor som jag tidigare ställde. Mot bakgrund av den skrivning som tyder på att man anser att idrotten är alltför viktig för att göras beroende av Tipstjänstmedel undrar jag om det är obekant för Hans Alsén att resultatet i stället blir smålotterier — mer eller mindre kriminella — eller bingoverksamhet. Är det med tanke på detta inte litet förmätet att säga att man inte vill ”hänga upp” anslaget till idrotten på tipsmedel? Finns det rim och reson i den typen av argumentation? Jag ber vidare, herr talman, att få yrka bifall till vår motion 1648, vilket jag inte gjorde i mitt föregående inlägg.
Herr talman! Jag fann inte anledning att gå in i polemik med Rolf Hagel, eftersom hans synpunkter sammanföll med Lars-Ove Hagbergs och jag hade ett meningsutbyte med honom. Jag hänvisar alltså till vårt samtal i den frågan. Jag ställer mig vidare tveksam till beteckningen ”kriminella lotterier”, eftersom jag inte känner närmare till den typen av lotterier. Men jag tror att vi, även om statsbidraget väsentligt skulle höjas, kommer att få möta lotteriverksamhet ute bland ideella organisationer av olika slag. Det gäller inom svenska folkrörelser över huvud taget, och bakom den typen av insatser ligger en ambition att ytterligare förbättra sina resurser. Var och en av oss kommer nog att få tillfälle att ta ställning till sådan verksamhet ute i lokala sammanhang. Men vad vi nu diskuterar är anslaget till den centrala ledningen av idrotten, dvs. till riksidrottsförbundet och dess specialförbund. En hel del av de frågor som både Lars-Ove Hagberg och Rolf Hagel har diskuterat ligger på klubbplanet, och sådana skall ju inte handläggas här i riksdagen i samband med anslaget till Riksidrottsförbundet.
Herr talman! Hans Alsén måste ha gjort sig skyldig till ett missförstånd. Jag har i en del av mitt inlägg diskuterat Tipstjänstmedlens användning, som såvitt jag vet inte tas upp i vpk:s motion och som inte heller Lars-Ove Hagberg har sagt ett ord om. Det var egentligen den frågan jag ville diskutera. Eftersom det finns en skrivning om detta i utskottets betänkande, måste ni känna till vad det gäller. Om Hans Alsén vidare är aktiv inom idrottsrörelsen, tror jag inte att det kan vara särskilt svårt för Hans Alsén att komma underfund med vad jag menade när jag talade om den flora av lotterier som förekommer. Om det skulle vara så, betvivlar jag att han har praktisk erfarenhet på området. Låt mig sedan säga några ord också med anledning av det som Hans Alsén framhöll om att vi rör oss på klubbnivå. Vad blir resultatet av alltför klena anslag till förbunden och till distriktsorganisationerna? Jo, självfallet i sista hand att klubbarna får dras med problem. Det trodde jag stod helt klart för alla ledamöter av kammaren.
Herr talman! Det förutsätts ju att anslagen till klubbar och till den lokala idrottsverksamheten kommer från kommunerna. Den anslagsfördelningen har vi väl såvitt jag förstått i stort sett varit överens om i vårt land. I vad sedan gäller Tipstjänst kan jag hänvisa till vad utskottet skrivit både denna gång och vid tidigare tillfällen. Om vi i utskottet hyser en principiell uppfattning, måste Rolf Hagel förstå att vi inte ändrar den därför att han gör ett inlägg i kammaren.
Herr talman! Det var i och för sig inte mitt inlägg i kammaren som jag syftade på. Det har faktiskt väckts en motion, som jag trodde att utskottets talesman var intresserad av att kommentera. Även om ni tidigare givit uttryck för en uppfattning om Tipstjänstmedlen, hade det väl inte varit ur vägen att också i detta sammanhang ge en deklaration om detta. Låt mig sedan återknyta till vad som händer på klubbnivå resp. på förbundsnivå! Sanningen är ändå den, och det vet var och en som sysslat litet med idrott, att när förbunden saknar resurser faller kostnaderna på den enskilda klubben eller på distriktet. Vem får stå för utbildning av idrottsledare och för att en lovande flicka eller pojke skall få åka på ett träningsläger, om inte förbundet har pengar? Självfallet får klubben göra det, och medlen härför får då tas in genom bingoverksamhet, eftersom det enligt Hans Alsén är bättre än att det anslås medel från Tipstjänsts verksamhet.

Herr talman! Per-Olof Strindberg har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidtaga för att lösa den uppkomna tvisten mellan SMHI och Sveriges Lokalradio AB. Bo Turesson har frågat om något regeringsbeslut, som löser konflikten, övervägs. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Enligt ett beslut av riksdagen år 1960 rörande gränsdragningen mellan SMHI:s allmänna serviceuppgifter och uppdragsverksamhet fördes de ordinarie väderrapporterna i ljudradion och televisionen i dåvarande omfattning till allmän, dvs. anslagsfinansierad, verksamhet. Övrig väderprognostjänst är således uppdragsverksamhet. I sin anslagsframställning för budgetåret 1977/78 begärde SMHI medel för att utarbeta lokalt anpassade prognoser för den nyinrättade lokalradion. Statsmakternas beslut innebar att medel för detta ändamål inte ställdes till institutets förfogande. SMHI och Sveriges Radio tog därefter upp förhandlingar om prognoser på uppdragsbasis. Det avtal som slöts innebar att SMHI lämnade en avsevärd rabatt i förhållande till den av regeringen fastställda uppdragstaxan. År 1978 medförde lokalradiouppdraget ett underskott på ca 700 000 kr. Regeringen tillsatte år 1977 SMHI-utredningen. Den skall bl.a. lämna förslag om verksamhetens inriktning och omfattning samt ange de resurser som institutet bedöms behöva. Utredningen väntas också lämna underlag för en gränsdragning mellan allmänna uppgifter och uppdragsverksamhet. De två senaste åren har SMHI haft svårigheter att bibehålla uppdragsverk samhetens omfattning. Detta har medfört ekonomiska problem och tvingat fram en översyn av uppdragsverksamheten. Som en följd härav har SMHI bl.a. tagit upp förhandlingar om ersättningen för prognoserna i lokalradion. Regeringen har självfallet inga möjligheter att gå in i förhandlingarna mellan SMHI och dess kunder. I avvaktan på statsmakternas beslut med anledning av SMHI-utredningens förslag har jag dock i samråd med budgetoch utbildningsministrarna förklarat mig beredd att verka för att statsmakterna står för halva det underskott som det nuvarande kontraktet medför, under förutsättning att radion samtidigt står för den andra halvan. Jag anser självfallet att det är radiobolagen själva som — utöver utsändningen av ordinarie väderrapporter — skall väga utbudet av ytterligare väderprognoser i förhållande till andra programprodukter mot bakgrund av kostnader och bedömt lyssnarvärde.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Genom en av Sveriges Radio och SMHI gemensamt utfärdad kommuniké meddelades i går att en överenskommelse mellan parterna har träffats som skall gälla t.o.m. den 30 juni 1980. Det innebär att staten går in och åtminstone delvis täcker det underskott som uppstår för SMHI när det gäller prognoserna i TV och radions program 1 och 3. Det är bra att detta är uppklarat. Jag vet inte — men jag hoppas att så är fallet — om tvisten SMHI-Sveriges Radio är unik. Tvisten gäller vem som skall betala den service som väderlekstjänsten tillhandahåller i radio och TV. Ytterst är det ju staten som får göra det, men över vilken kanal det skall betalas tycks vara problemet. För alla de miljoner radiolyssnare och TV-tittare som anser väderleksprognoserna värdefulla är det betydelsefullt att prognoserna finns men naturligtvis helt ointressant över vilken del av statsbudgeten kostnaderna betalas. Jag tror att den naturliga reaktionen ute bland människorna är att man blir förvånad över att administrationen inom statsförvaltningen är så stelbent att en tvist i fråga om kostnadsfördelningen mellan i det här fallet Sveriges Radio och SMHI skall behöva uppstå och dessutom bli så långvarig. Det finns ju klara direktiv för hur SMHI skall finansiera sin verksamhet, och som framgår av svaret har detta fastlagts av riksdagen redan 1960. Statsrådet konstaterar i sitt svar att regeringen inte har möjlighet att gå in i förhandlingarna mellan SMHI och dess kunder, och självfallet är det så. Men om regeringen anser att prognosverksamheten är en viktig service, så har ju regeringen möjlighet att gå in med erforderliga medel på samma sätt som man gjort i tvisten mellan SMHI och Sveriges Radio och borde alltså kunna lösa frågan också på lokalradiosidan. Problemen kvarstår således olösta när det gäller de regionala prognoserna i lokalradion. Många människor, exempelvis bland jordbrukarna, är utomordentligt intresserade av dessa och tycker att de är värdefulla, men trots de betydande anslagsökningar som radiobolagen fått tycks det inte finnas pengar till den här verksamheten. Statsrådet säger också i svaret att lokalradiouppdraget medförde ett underskott på inte mindre än 700 000 kr. år 1978. Jag kan i och för sig förstå att det är radiobolagen själva som skall avgöra vilken programverksamhet de skall ha, men jag vill gärna fråga statsrådet: Om statsrådet, mot bakgrund av att man kan ge bra regionala prognoser via lokalradion, bedömer att den här verksamheten är av värde, anser då inte statsrådet att det vore rimligt att man från regeringens sida gick in i förhandlingarna för att försöka medverka till att lösa problemen också när det gäller denna del av verksamheten? Jag tror att många människor är intresserade av att få ett svar på den frågan.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag ställde min fråga för några veckor sedan, när det offentliga bjäbbet mellan SMHI och Sveriges Lokalradio pågick i pressen. Sådant ger alltid ett olustigt intryck, och för många leder det tankarna till förhållandena i den lilla staden mellan Skövde och Hjo. Jag har ingen bestämd åsikt om hur stort behovet av väderleksinformationer via lokalradion är. Vissa årstider kan prognoserna naturligtvis vara av värde för jordbrukarna liksom ibland för vägtrafikanterna och för fritidsfolket. Sveriges Lokalradio anser tydligen att det är önskvärt att kunna ge den här servicen, och den del av allmänheten som hört av sig vill uppenbarligen ha den. Jag vet naturligtvis mycket väl att ett enskilt statsråd inte kan ge order i en sådan här situation. Det skulle innebära ministerstyre, och det är ju fult det. Men när den här polemiken för några veckor sedan var aktuell var det av ett visst intresse att veta hur regeringen såg på frågan och om regeringen avsåg att göra något för att lösa upp knutarna. Det har ju hänt förr att en regering haft kraft att ingripa, när serviceutbudet från ett statligt verk hotat att bli otillräckligt. Så nog går det att lösa en sådan här fråga om man anser att servicen behövs och om man vill göra det.
Herr talman! Jag vill först vända mig till Per-Olof Strindberg och säga, när det gäller den kommuniké som nämnts i sammanhanget, att regeringen inte har gått in i diskussionerna mellan SMHI och Sveriges Radio, utan den frågan har parterna löst på egen hand. Per-Olof Strindberg frågade mig hur jag såg på frågan om avgiftsfinansiering. Tanken bakom en avgiftsfinansiering i ett fall som detta är att radion är bättre skickad än statsmakterna att bedöma avvägningen av utbudet i etern i fråga om väderprognoser. Det bör därvid vara radion som är den instans som avgör dimensioneringen av de samhällsresurser som skall användas för lokalradioverksamhet. Oavsett om det är licensbetalarna eller skattebetalarna som ersätter SMHI för prognoserna, så innebär det arbetet kostnader för sex meteorologer, lokalhyra, administrativt arbete m.m. När radion nu inte vill betala kostnaderna för den här verksamheten, är innebörden bl.a. att radion inte anser att tjänsten är värd alla de resurser som behöver tas i anspråk för arbetet. Det kostar alltså mera än det smakar. Om radion nu inte anser att licensbetalarna skall belastas med kostnaderna för lokalradioprognoserna, finns det ju inga skäl till att i stället skattebetalarna skall belastas med dessa kostnader. Till Bo Turesson vill jag säga att statsmakternas beslut ju innebär att SMHI:s lokalradioprognoser inte skall betalas med statsmedel. Man tog ytterligare ett steg i den riktningen under Bo Turessons tid som kommunikationsminister genom att ge tilläggsdirektiv till SMHI-utredningen att pröva förutsättningarna för att ytterligare öka avgiftsfinansieringen inom verket för att därmed minska statens kostnader.
Herr talman! När det gäller uppgörelsen mellan SMHI och Sveriges Radio, alltså förlängningen av avtalet till den 30 juni 1980, framgår det i varje fall av den gemensamma kommunikén att det här har varit möjligt genom att statsmakterna har gått in och lovat täcka de underskott som uppstår vid SMHI. Åtminstone framgår detta klart av kommunikén. Sedan kan man naturligtvis ha olika bedömningar i fråga om värdet av de regionala väderleksprognoserna, men om man läser inte bara rikspressen utan även lokalpressen runt om i landet, finner man av insändare och tidningsartiklar att i varje fall allmänheten tycks ha ett utomordentligt stort intresse för den här saken. Det vore beklagligt om det skulle finnas en så stor skillnad mellan allmänhetens och lokalradions bedömning av värdet av det här.
Herr talman! När det gäller detta att regeringen skulle ha gått in i förhandlingarna mellan SMHI och radion förhåller det sig så att detta inte skett. Det är inte någon specialdestinering för just det här fallet, utan regeringen har i tilläggsbudget III föreslagit ett stöd till SMHI:s uppdragsverksamhet i allmänhet. SMHI kan sedan prioritera att använda en del av pengarna för just den här verksamheten.

Herr talman! Georg Andersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till åtgärder som underlättar samverkan mellan de svenska och finska isbrytarledningarna i syfte att garantera åretrunttrafik över Kvarken. Georg Andersson har ställt frågan mot bakgrund av att färjetrafiken mellan Umeå och Vasa har ställts in under olika perioder på grund av issvårigheter. Innevarande vinter har ställt sjöfarten inte endast på Norrlandskusten utan även på övriga delar av landet inför svårbemästrade isproblem. Trots den stränga vintern har man dock genom den kraftigt utbyggda statliga isbrytarkapaciteten och inhyrda bogserare lyckats hålla i stort sett samtliga Norrlandshamnar öppna för trafik. Isbrytarresurserna är emellertid begränsade, och man tvingas prioritera insatserna. Följden av denna prioritering har i det mycket besvärliga isläget i Kvarken blivit att färjetrafiken mellan Umeå och Vasa periodvis har ställts in. Mellan de svenska och finska isbrytarledningarna förekommer ett omfattande samarbete i syfte att tillvarata de gemensamma resurserna på bästa möjliga sätt. Samarbetet går också ut på att finna gemensamma prioriteringsgrunder i den praktiska isbrytarverksamheten. När det gäller frågan om nuvarande prioritering av isbrytarinsatserna i Kvarken är man helt överens.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Får jag först framhålla att åretrunttrafik över Kvarken är viktig för förbindelsen mellan Umeå och Vasa och de regioner i norra Sverige och norra Finland som betjänar sig av denna kommunikationsled. Det är ett stort passagerarunderlag för färjeförbindelsen, men det är också viktigt att framhålla att långtradartrafiken, alltså godstransporten, är av betydande omfattning. Den här förbindelsen utgör en del av E 79, och det måste betraktas som en viktig uppgift i isbrytarverksamheten att hålla en sådan förbindelse öppen under alla delar av året. Naturligtvis kan naturhinder bli oöverstigliga vid vissa tillfällen. Den här vintern har varit svår, och isläget i Kvarken är fortfarande mycket besvärande. Stoppet för färjetrafiken har nu varat oavbrutet i drygt ett par veckor. Den uppkomna situationen har aktualiserat frågan om samarbete mellan den svenska och den finska isbrytarledningen. Man har hävdat från olika håll att isbrytarverksamheten skulle ha kunnat bedrivas på ett effektivare sätt om samarbetet mellan de båda ländernas isbrytarledningar hade fungerat bättre. I den debatten har också framhållits att den militära bemanningen på de svenska isbrytarna skulle utgöra en försvårande faktor när det gäller att förbättra samverkansformerna. Jag har själv svårt att bedöma i vilken grad dessa påståenden äger giltighet. Av Anitha Bondestams svar att döma förekommer ett omfattande samarbete i syfte att tillvarata gemensamma resurser på bästa sätt. Man får ett intryck av att samarbetet är så bra som det någonsin kan bli. Jag undrar om inte detta är att uttrycka sig litet för välvilligt. Jag skulle nog vilja att Anitha Bondestam bejakar min fråga om hon är beredd att vidta åtgärder för att förstärka denna samverkan på ett bättre sätt än bara genom att säga att det är bra som det är. Onekligen är det här ett problem. Jag vet inte om de motioner som nu föreligger beträffande ändring av bemanningsförhållandena på isbrytarna på den svenska sidan skulle kunna medverka till en förbättring. Det vore intressant att höra Anitha Bondestams synpunkter också i det hänseendet.
Herr talman! Jag vill börja med att komplettera med att säga att den svenska isbrytarledningen och företrädare för färjetrafiken meilan Umeå och Vasa, enligt vad jag har fått veta, har haft kontakt för att finna lämpliga lösningar när det gäller att upprätthålla en kontinuerlig trafik på Kvarken. Fortsatta diskussioner skall också äga rum efter vintersäsongens slut. Som exempel på det svåra isläget kan jag nämna att för en av de större isbrytarna tog det vid ett tillfälle en hel natt att tillryggalägga tre sjömil. Det är alltså besvärligt där uppe. Frågan om civil eller militär bemanning har nyligen utretts av sjöfartsverket. Utredningen har remissbehandlats. I den proposition om vissa sjöfartsfrågor som jag just har förelagt riksdagen har frågan också delvis behandlats. Jag konstaterar där att frågan måste beredas ytterligare och att utredningen måste kompletteras i vissa avseenden. I den mån samarbetet mellan de svenska och finska isbrytarledningarna skulle vinna på en civil bemanning av de svenska isbrytarna skall det självfallet beaktas i den fortsatta beredningen av frågan inom departementet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det senaste beskedet. Jag tycker att man förhalar det hela litet onödigt länge. Naturligtvis hoppas jag att riksdagen gör ett uttalande i anledning av väckt motion, men jag tackar ändå för det senaste påpekandet att om det är så — och det tror jag — att en annan bemanning på isbrytarna skulle förbättra samverkansformerna, är Anitha Bondestam beredd att positivt väga in den faktorn i slutbedömningen.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig vilka överväganden som förekommit inom regeringen när man tog beslutet att upprusta bandelen Lysekil-Smedberg samtidigt som man ämnar föreslå nedläggning av persontrafiken på samma bandel. berg för godstrafik inom en kostnadsram av 10 milj.kr.
Pressmeddelanden från kommunikationsdepartementet duggar tätt i dessa dagar. Det vore en ynnest, som riksdagen i och för sig inte borde behöva be om, att få propositionerna i samma tempo. Vilka överväganden har förekommit inom regeringen, när man tog det i och för sig tillfredsställande beslutet att upprusta bandelen Lysekil-Smedberg samtidigt som man ämnar föreslå nedläggning av persontrafiken på samma bandel? När fridlysningen av varg infördes i vårt land gjordes den villkorlig.
Upprustningen gäller alltså enbart godstrafikens krav på banan och innebär framför allt att man höjer den största tillåtna axellasten. I regeringens proposition om en ny trafikpolitik, som nyligen lades på riksdagens bord, föreslås att frågan om fortsatt persontrafik bör prövas på vissa delar av det trafiksvaga bannätet. Bland de där uppräknade bandelarna är Lysekil-Smedberg. Prövningen gäller alltså enbart persontrafiken.
Länsstyrelserna har rätt att när särskilda omständigheter föreligger besluta om viss avskjutning. Någon viltstam i den mening som fridlysningen avsåg har ännu inte utvecklats i Sverige.

Herr talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag skall inte undanhålla statsrådet att frågan främst föranleddes av en viss irritation över att vi riksdagsmän i så stor omfattning informeras genom pressmeddelanden ibland flera veckor innan vi får tillfälle till en fullständigare information genom en proposition. Under mellantiden får vi försöka svara på frågor från oroliga resenärer och journalister utan att ha det underlag som en proposition utgör, och det är då svårt att ge tillfredsställande svar. Vidare fann jag det ganska egendomligt att regeringen först aviserar nedläggning av persontrafiken på bandelen Lysekil-Smedberg och sedan en vecka senare talar om att regeringen satsar 10 miljoner på att rsta upp samma sträcka. Det är inte utan att man kommer att tänka på den gamle kontorschefens uppmaning till kontoristen: Ordna de här handlingarna i bokstavsordning, ta en kopia på dem och släng bort originalen! — Man menar kanske att bandelen skall vara snygg och prydlig när persontrafiken läggs ned. Regeringen rustar nu upp sträckan Lysekil-Smedberg enbart för att gynna godstrafiken som ju — i varje fall under en övergångstid — skall vara kvar. Tycker regeringen i så fall att det är viktigare att tänka på snabbhet och god service när det gäller gods än när det gäller resenärer? Vi i centern kan i varje fall inte acceptera ett synsätt, som tar mindre hänsyn till tågresenärerna än till det tågburna godset. Det finns också ett par andra aspekter på förslaget att lägga ner persontrafiken på sträckan Lysekil-Smedberg som jag vill kommentera. Många — sannolikt flertalet —av nuvarande tågresenärer på denna bandel skall inte bara till Munkedal utan skall åka vidare till Uddevalla och Göteborg. Dit har man haft möjlighet att åka i genomgående vagn, något som är speciellt värdefullt för pensionärer och handikappade, som då slipper att förflytta sig själva och eventuellt bagage upp och ner i tågkupéer, långa sträckor på perronger m.m. Övergång till busstrafik medför här klara nackdelar. Förlorar man persontrafiken på sträckan Lysekil-Smedberg, så medför detta också att resekostnaderna till exempelvis Stockholm och Göteborg ökas betydligt, eftersom man då inte kan lösa en genomgående biljett. Man går därmed miste om den rabatt som den degressiva SJ-taxan på tågen innebär, dvs. lägre pris per kilometer vid längre avstånd. I propositionen 1978/79:99 skriver statsrådet bl.a. beträffande banor av typen Lysekil-Smedberg: ”Dessa linjer kan således inte sägas utgöra några mera betydelsefulla länkar i det interregionala nätet.” Herr talman! Under hänvisning till vad jag nyss sagt påstår jag att detta inte är riktigt. Dessa linjer har stor betydelse för resenärerna — inte minst ekonomiskt — så länge som man inte kan lösa genomgående biljetter buss-tåg-diligens etc. Jag vore därför tacksam om kommunikationsministern ville något kommentera detta mitt påstående.
Herr talman! Det är skillnad på person och gods även vid transport med tåg. Skillnaderna är större när det faktiskt fraktas en del gods med tåg samtidigt som mycket få tågpassagerare färdas samma sträcka. Det är inte heller bara fråga om att rusta upp denna bandel därför att den skall bli snygg och prydlig, utan det är bärigheten som skall förändras. Bärigheten på bandelen Lysekil-Smedberg är begränsad till 18 tons axellast, och genom byte av uttjänta sliprar och räler och genom att bättra på banvallen kan bärigheten ökas till 20 tons axellast, vilket är den normala standarden på huvudnätet. Det gör att man kan bedriva godstrafiken mera rationellt. Hastigheten i godstrafiken är f. n. begränsad till 40 km i timmen, och efter upprustningen torde det bli möjligt att höja hastighetsgränsen i denna trafik. I persontrafiken är hastigheten f. n. begränsad till 70 km i timmen. Det skulle kosta åtskilligt mycket mer än 10 milj.kr. att höja hastigheten till 90 km i timmen, vilket är en standard som anges för riksnätet i den trafikpolitiska propositionen. Förutsättningarna för persontrafiken mellan Lysekil och Uddevalla har ändrats under senare år genom tillkomsten av färjeförbindelsen över Gullmarn. Det är bl.a. därför som det kan anses motiverat att pröva frågan om fortsatt persontrafik på järnväg mellan Lysekil och Munkedal. Handläggningsordningen vid prövningen garanterar de lokala och regionala instanserna stort inflytande.
Herr talman! Det är bra att man vidtar åtgärder när det gäller att åstadkomma förbättringar i fråga om godset, men det är inte bra att man samtidigt inte gör någonting för individer som skall åka på bandelen. De har det inte bättre om de är många än om de är få — för dem är det betydelselöst. För en handikappad eller en pensionär är problemen lika stora. Visserligen sägs det att delad börda är halv börda, men i det här fallet gäller detta knappast, utan bördan är lika stor för den enskilde resenären, om man drar in möjligheten att åka i genomgående vagnar osv. Varför är det få resenärer? Jag vågar påstå att det beror på att man har haft en urusel standard på banan. Man har under lång tid kört med 40 km tim, och man har haft en tidtabellsläggning som har gjort att turerna på de olika delsträckorna inte har passat ihop, och därigenom har man mer eller mindre tvingat resenärerna att använda bil. Men jag hävdar att med moderna vagnar kan det inte vara någon större svårighet att komma upp i 90 km/tim. Man skall inte köra med de gamla museiföremål som man nu har Men det primära är att vi nu står inför en stimulans att använda tåget i persontrafiken. Vi vill sänka taxorna och vi vill marknadsföra SJ:s tjänster. En turistort som Lysekil borde då i rimlighetens namn ha stor möjlighet att få fler resenärer att åka med tåg än de som f. n. gör det. Att resenärer f. n. anlitar tåg i liten omfattning beror på dåliga förbindelser — långa restider.

Herr talman! Med anledning av att flottningen i Kalix älv upphört med 1977 års flottningssäsong och att vissa flottledsanordningar kvarlämnats i flottleden har Curt Boström frågat mig för det första huruvida flottningslagen medger undantag från skyldighet att ta bort vissa flottledsanordningar i en flottled där flottningen upphört, för det andra vem som är ansvarig för skada som kvarlämnade flottledsanordningar och kvarlämnat virke kan medföra på annans egendom så länge älven inte är avlyst som allmän flottled samt för det tredje vem som har motsvarande ansvar sedan avlysning har skett. Bestämmelser om inrättande och avlysning av allmän flottled finns i 6 kap. vattenlagen . Regler om begagnande av allmän flottled, ersättning för skador genom sådant begagnande och om de flottandes inbördes förhållanden finns i lagen om flottning i allmän flottled. Enligt denna lag utgör de som för varje år flottar i allmän flottled en flottningsförening med uppgift att ombesörja den allmänna flottningen samt att underhålla flottleden med tillhörande anläggningar. Anläggningarna tillhör flottleden som sådan och inte flottningsföreningen som bara förvaltar flottledens tillhörigheter. Ligger flottningen nere något år, saknar föreningen medlemmar för det året. För skada som vållas av flottgods eller av flottledsanläggning skall ersättning utgå. Ersättningen skall utges solidariskt av dem som flottat under året, men talan om ersättning skall riktas mot föreningen. Ersättningstalan torde emellertid inte kunna väckas beträffande skada som inträffat efter det att flottningen i flottleden har upphört, eftersom någon bestämd krets av flottande då inte finns. Inte heller finns det någon laglig skyldighet för flottningsförening eller för dem som tidigare har flottat att bortskaffa anordningar för flottleden sedan flottningen har upphört men innan flottleden formellt har avlysts. Först sedan flottleden avlysts kan det krävas att återställningsåtgärder utförs. Sådana åtgärder ombesörjs av en särskilt utsedd förvaltare, som bl.a. har till uppgift att inom ramen för flottledens kvarvarande ekonomiska tillgångar återställa flottleden och sörja för att anordningar som kan vålla skada bortskaffas. Även andra medel kan ställas till förvaltarens förfogande, t.ex. avgiftsmedel enligt vattenlagen eller bidrag från arbetsmarknadsverket, berörda kommuner och tidigare deltagare i flottningen. Enskilda personer som kan lida men av kvarvarande anordningar kan dessutom under vissa förutsättningar själva få bortskaffa föremålen. Något skadeståndsansvar kan däremot inte utkrävas av förvaltaren eller de förutvarande flottande. De problem som hänger samman med avvecklingen av flottningsverksamhet aktualiserades i slutet av 1960-talet när Aottningen upphörde i flera stora älvar. Lagstiftningen ändrades år 1969. Den då införda ordningen med en särskild förvaltare har enligt vad jag erfarit i allmänhet fungerat bra, inte minst därför att återställningsåtgärderna i stor utsträckning har kunnat bekostas med AMS-medel.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Svaret är ju en tolkning av flottningslagen, och på själva svaret är det väl inget fel, men jag menar att det däremot är fel på flottningslagen. Den praxis som i dag tillämpas på det här området måste anses vara högst otillfredsställande. Flottningslagen föreskriver att när flottning pågår skall skadorna regleras. I regel är det så att man har träffat avtal med byalag, som bedriver fiske eller som har flottningsanordningar på sina gemensamma marker, men det kan också vara avtal som man har träffat med enskilda fastighetsägare när man har förlagt anordningar på deras fastigheter. Det gäller här inte bara ersättning för förfång eller för den skada eller det intrång som det flottade virket medfört, utan också ersättning för det intrång och det hinder som flottledsanordningen som sådan medför. När flottningen upphör sägs avtalen upp. Det finns således då inte längre något skaderegleringsavtal. Det är klart att man gjort detta därför att man menar att någon flottning inte längre pågår. Men det innebär att de skador och det intrång som de kvarlämnade flottledsanordningarna medför ändå kvarstår. Efter det att flottningen har upphört och avtalen har sagts upp finns det således ingen som ersätter uppkomna skador, trots att de flottande under många, många år haft nytta av flottningsanordningarna, som ju har tillkommit i akt och mening att underlätta flottningen. Men helt plötsligt upphör ansvaret för skadorna. Detta gäller, såsom också sägs i svaret, inte bara icke avlysta flottleder utan naturligtvis också avlysta. Ett typexempel är Ljusnan, där jag tror det var tio år sedan som man avlyste flottleden. Under den tioårsperioden har man med AMS-medel avrustat flottleden från fasta anordningar. Men under hela tiden har dessa anordningar naturligtvis varit till förfång, utgjort hinder och åstadkommit eller kunnat innebära skada — jag vill nästan påstå både på enskild egendom och för enskild människa. Samma sak kommer nu att hända med Kalixälven. Vi har, tror jag, fem älvar kvar i dagens Sverige där det fortfarande bedrivs flottning, även om det talas om att flottningen också där kommer att läggas ner inom kort. Min uppfattning är att flottningslagen måste ändras. Jag skulle vilja hemställa till justitieministern att se över flottningslagen när det gäller de här problemen och snarast föreslå den erforderliga lagändringen. Jag tycker att vi kan vara överens om att det sätt varpå de här frågorna i dag handläggs är synnerligen otillfredsställande.

Herr talman! Frågor om hur den här lagstiftningen skall se ut har behandlats av vattenlagsutredningen, som våren 1977 avlämnade ett stort betänkande med förslag till ny vattenlag. Under den utredningen har man inte funnit anledning att föreslå några ändringar i den rättsliga regleringen av de frågor som nu är aktuella. Anledningen därtill säger utredningen vara bl.a. att några önskemål om mer omfattande reformer inte hade framförts till utredningen och att några sådana inte heller borde komma i fråga på grund av flottningens alltmer minskade betydelse som kommunikationsmedel. Detta godtogs i allmänhet vid remissbehandlingen. I några remissyttranden — från Umebygdens tingsrätt, Vilhelmina kommun och Västerbottens länsorgan för vattenkraftsfrågor — påtalades emellertid behovet av medel för återställningsåtgärder. I den mån den rättsliga regleringen enligt gällande och av utredningen föreslagen lagstiftning skulle anses vara otillfredsställande kan frågan tas upp i samband med det arbete på en ny vattenlag som nu pågår inom justitiedepartementet på grundval av vattenlagsutredningens betänkande.

Herr talman! Jag tror det var någon enmansutredning som i slutet av 1960-talet hade att se på dessa frågor. Om jag inte minns fel föreslog vederbörande att man skulle ta ut en avgift per fottad kubikmeter och att den avgiften skulle användas för återställningsåtgärder. Att problemet hade varit uppe till behandling råder det inget tvivel om. Det är att beklaga att man inte har genomfört denna ändring. Men jag anser att vi måste genomföra den med hänsyn till de människor som i dag drabbas av dessa skador vid Kalix älv — och som i framtiden kommer att drabbas vid de andra älvarna — utan att hitta någon som är beredd att betala för alldeles uppenbara skador.

Herr talman! Gertrud Sigurdsen har frågat mig om jag anser att nuvarande rutiner för förvaring och förstöring av beslagtagen narkotika är tillfredsställande och, om inte, om jag i så fall avser att ta några initiativ för att förbättra rutinerna. Frågan är ställd mot bakgrund av vad som har framkommit Bestämmelser om förverkande av narkotika finns i narkotikastrafflagen . Enligt 7 § i lagen gäller att narkotika, som har tagits i beslag, inte får förstöras innan socialstyrelsen har underrättats och bestämt hur det skall förfaras med narkotikan. Inom polisen är det polisstyrelserna som har ansvaret för försäljning eller annat förfarande med egendom som har förverkats. Enligt 11 § lagen om förfarande med förverkad egendom och hittegods ankommer det på rikspolisstyrelsen att lämna närmare föreskrifter. Utförliga sådana har utfärdats och gäller fr.o.m. den 1 juli 1975. I det aktuella fallet pågår f.n. en förundersökning under ledning av länsåklagarmyndigheten i Stockholms län och Gotlands län. Rikspolisstyrelsen har upplyst att man, på grundval bl.a. av vad som framkommer vid förundersökningen, kommer att överväga om ändringar i föreskrifterna är påkallade. Vad som har förevarit är också föremål för justitieombudsmannens prövning. Jag vill också nämna att regeringen i propositionen 1978/79:111 har föreslagit att 7 § narkotikastrafflagen skall ändras i syfte att förenkla de rutiner som nu gäller i fråga om förfarandet innan beslagtagen narkotika får förstöras. Mot bakgrund av vad jag nu har angett finner jag det inte f. n. påkallat med något särskilt initiativ från min sida.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Kan man lita på polisen? Så löd rubriker i våra båda kvällstidningar häromdagen. Och det är inte bara kvällstidningarna som känner sig oroade inför vad som händer i samhället. Man känner stor oro på grund av den försvunna narkotikan i polishuset i Huddinge, stor oro på grund av att två poliser har avslöjats som spioner. Här skall inga domar fällas; förundersökningar pågår. Men man måste vara förstående inför allmänhetens oro. Narkotikaproblemet i vårt samhälle ger oss all anledning till stor oro. Det är många liv som skördas, många familjer som lider oerhörda kval i narkotikans spår. Vi får läsa om en hel del i tidningar och höra mycket i andra massmedia. Men vi skall vara på det klara med att det allra mesta försiggår i det tysta. Det är sannerligen inget anständigt liv de här människorna lever. Det är helt enkelt förnedrande för vårt välfärdssamhälle att vi inte lyckats skapa ett alternativ till narkotikasamhället. Vi har kanske lyckats med den tekniska välfärden, men vi har definitivt inte lyckats med den omsorgsfulla, mänskliga välfärden. Konkurrenssamhället har gjort att många människor känner sig utanför, och de försöker då ofta skapa sin egen lycka med droger. Det ställs stora krav på oss politiker, och det med rätta. Vi skall ingripa, och vi skall visa handlingskraft för att komma till rätta med dessa problem. Det behövs sociala åtgärder och det behövs polisiära åtgärder. I riksdagen diskuterade vi i går narkotikaproblemet och vad man bör göra åt det. Men vad hjälper sociala och polisiära åtgärder när sådant som hänt hos Huddingepolisen är möjligt? Rutinerna varierar i olika polisdistrikt, får jag till uppgift när jag försöker ta reda på hur detta kunnat ske. I Huddingefallet var i varje fall narkotikan inlåst iett skåp. Men i ett annat fall, i ett annat polisdistrikt, har jag fått mig berättat att narkotikan förvarades hemma hos en polisman, för att den skulle brännas i hans villapanna. Det är minst sagt upprörande om det förhåller sig så. Även i Huddingefallet finns det många frågetecken i hanteringen. Den 10 maj 1977 avvisade högsta domstolen prövningen av hovrättens dom. Först den 8 december 1977, alltså sju månader senare, skriver åklagaren till socialstyrelsen om att narkotikan får förstöras. Huddinge polisdistrikt får i mars 1978 besked att narkotikan får förstöras, men det händer ingenting. Jag förstår att allmänheten reagerar. Jag reagerar som politiker. Jag noterar att justitieministern i sitt svar säger att rikspolisstyrelsen överväger förändrade rutiner och att även JO prövar frågan. Och därför anser justitieministern inte f.n. några åtgärder påkallade. Men vi får kanske anledning att återkomma till frågan i kammaren.

Herr talman! Arne Nygren har frågat industriministern när regeringen räknar med att nya lokaler för Sveriges geologiska undersökning i Malå skall kunna projekteras och byggas. Frågan har överlämnats till mig. Byggnadsstyrelsen har till regeringen redovisat ett byggnadsprogram samt hemställt om projekteringsuppdrag för omoch nybyggnader av kontorsoch verkstadslokaler för de enheter inom SGU som är lokaliserade till Malå. Ärendet bereds f. n. inom regeringskansliet. Jag har för avsikt att inom kort ta upp frågan om ett projekteringsuppdrag till byggnadsstyrelsen i regeringen. Enligt den handläggningsordning som gäller för statliga byggnadsärenden prövas normalt frågan om tidpunkt för utförande av byggnadsarbetena först sedan projekteringen nått det stadium att en säker kostnadskalkyl för arbetena föreligger. Enligt byggnadsstyrelsens tidsplan för projektering och upphandling av det föreslagna projektet kan byggnadsarbetena påbörjas tidigast under hösten 1980. Tiden för byggande har byggnadsstyrelsen beräknat till drygt ett år.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. SGU i Malå bedriver f. n. verksamhet i sex lokaler. Ca en tredjedel av verksamheten pågår i förhyrda utrymmen. Trångboddheten är enorm. I mars månad 1976, alltså för tre år sedan, fick SGU vid ett besök som yrkesinspektionen gjorde förbud att bedriva viss verksamhet i en del av verkstadslokalerna. Tack vare att kommunen ryckt in och skaffat fram provisoriska lokaler har den viktiga verksamheten med underhåll och byggande av borrvagnar kunnat fortsättas. Det var denna del av verksamheten yrkesinspektionen förbjudit SGU att utöva i de egna lokalerna. Lokalproblemen har inneburit mycket stora olägenheter för SGU i Malå. Styrelsen för SGU har också vid flera tillfällen drivit på om en nybyggnad. För nära ett år sedan redovisade byggnadsstyrelsen i en skrivelse till regeringen situationen och hemställde om ett projekteringsuppdrag för omoch tillbyggnad av lokalerna. Man begärde också ett anslag på drygt 2 milj.kr. för arbetets utförande. Man redovisade då att man skulle kunna ha nya lokaler färdiga i december 1981, om man fick klartecken från regeringen för projekteringsarbete i oktober. Men inget besked kom från regeringen. Man hade hoppats på besked vid årsskiftet, men inte helier då gav regeringen klartecken. För en månad sedan var jag i sällskap med ordföranden i Svenska gruvindustriarbetareförbundet bjuden till Malå för att på ort och ställe tillsammans med arbetare, tjänstemän och platsledning få titta på förhållandena. Jag kan redovisa för regeringen att bitterheten över lokalsituationen var mycket stor. Man krävde att få ett besked om lokalerna mycket snabbt. I SGU:s styrelse tog vi så sent som den 20 februari i år på nytt upp frågan och uttalade oss då i mycket klara ordalag för att ett bygge måste komma till stånd mycket snabbt. Nu vill jag tolka budgetministerns besked positivt. Han säger att han ”har för avsikt att inom kort ta upp frågan om ett projekteringsuppdrag till byggnadsstyrelsen”. Jag hoppas att man inte bedömer lokalbehovet efter en fyra år gammal personalstat, vilket har ifrågasatts, utan att man med lärdomar inte minst från SGU-bygget i Uppsala ser till att det blir möjligt att åtminstone vid inflyttningen rymma all verksamhet. Det som bekymrar mig just nu är att det genom förseningen av regeringsbeskedet skulle kunna bli en ytterligare förhalning. Jag skulle vara glad om budgetoch ekonomiministern kunde försäkra de anställda i Malå att ett besked till byggnadsstyrelsen kan ges med allra största skyndsamhet.
Herr talman! Låt mig än en gång betona att jag räknar med att besked skall kunna komma mycket snart. Under de närmaste dagarna kommer överläggningar att hållas med personalorganisationerna enligt medbestämmandelagen, och om vi förutsätter att de överläggningarna går bra kan vi möjligen i nästa vecka eller i vart fall inom den allra närmaste tiden fatta beslut i detta ärende. Jag vill också betona att några förskjutningar i den ursprungliga tidsplan som byggnadsstyrelsen räknade med inte skall behöva ske. Byggnadsstyrelsen räknade med byggstart tidigast sommaren 1980 och att byggtiden kunde omfatta drygt ett år. Om inget oförutsett inträffar under projekteringsarbetet räknar jag med att byggandet skall kunna sättas i gång hösten 1980 och sålunda vara färdigt hösten 1981. Under den synnerligen korta period i det här landet som vi kallar sommar brukar byggnadsarbeten inte sättas i gång. Kan vi sätta i gång byggandet hösten 1980, vilket alltså är min inriktning, skall byggnaden vara klar hösten 1981.
Herr talman! Jag ber att få tacka för detta mycket klara besked från budgetoch ekonomiministern. Det innebär att man nu kan ha förhoppningar om att redan om några dagar få det besked som man i många månader har väntat på.

Herr talman! Mot bakgrund av att många propositioner avlämnades till riksdagen den 9 och 10 mars har Håkan Winberg frågat statsministern om han ansåg att det med en sådan koncentration är möjligt för den enskilde riksdagsledamoten att i tillräcklig utsträckning och med erforderlig noggrannhet sätta sig in i de behandlade frågorna. Han har vidare frågat om bestämmelsen i 3 kap. 5 § riksdagsordningen, om att regeringen bör avlämna sina propositioner på sådana tider att anhopning av arbete hos riksdagen om möjligt förebyggs, har iakttagits. Frågan har överlämnats till mig. Enligt 3 kap. 2 § RO skall propositioner angående anslag för det närmast följande budgetåret avlämnas senast den 10 mars. Andra propositioner skall enligt 3 § samma kapitel avlämnas senast den 31 mars om regeringen anser att de bör behandlas under pågående riksmöte. Med gränslinjer av detta slag är det enligt min mening ofrånkomligt att det uppstår en viss anhopning av förslag från regeringen strax före den dag som anges i riksdagsordningen. Man kan givetvis önska sig att propositionerna skulle avges i en jämn ström under hela riksmötet; ett sådant önskemål har också kommit till uttryck i den av Håkan Winberg refererade bestämmelsen. Men det är knappast realistiskt att vänta sig att koncentrationen i närheten av det angivna gränsdatumet skall kunna undvikas. Jag vill bara erinra om att en liknande koncentration i motionsavlämnandet uppstår vid slutet av den allmänna motionstiden. Jag vill också erinra om att klagomål över en alltför stor arbetsbelastning mot slutet av riksmötet regelmässigt har framförts varje år, åtminstone sedan början av detta århundrade. Frågan har behandlats i minst ett tiotal betänkanden av konstitutionsutskottet och i ett stort antal utredningar om riksdagens arbetsformer utan att någon effektiv lösning av problemet har kunnat anvisas. Den nu gällande tiden för avlämnande av särpropositioner är vidare inte obetydligt kortare än vad som gällde före 1975 års riksmöte. Inom denna kortare tid skall även inrymmas de medbestämmandeförhandlingar som i regel behövs rörande de frågor som behandlas i anslagspropositionerna. Många av de propositioner som nu förelagts riksdagen är resultatet av ett mångårigt utredningsarbete och ofta direkt beställda av riksdagen. Det ligger i sakens natur att propositionerna därmed, särskilt i slutet av en mandatperiod, blir många och omfattande. Den största svårigheten ligger dock enligt min mening knappast i att propositionerna kommer för sent eller för tätt utan i att de är så många och så omfattande att det inte längre är möjligt för den enskilde riksdagsledamoten att sätta sig in i alla de frågor som behandlas. Denna ökning av materialets volym och komplexitet är knappast tillfällig utan snarare en tendens som kan väntas bestå under många år framöver. Skall den utvecklingen kunna mötas krävs det såvitt jag kan bedöma relativt genomgripande förändringar i riksdagens och därmed också regeringens arbetsformer.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på mina frågor. Riksdagens möjligheter att arbeta på det sätt som är förutsatt i gällande författning är av grundläggande betydelse för vårt samhällsskick och för vår demokrati. Jag har till statsministern ställt två frågor som berör dessa möjligheter. Statsministern måste ju vara den i regeringen som har det yttersta ansvaret, om riksdagens möjligheter att arbeta på lagfäst sätt undanrycks genom regeringens handlande. Det är därför med förvåning jag konstaterar att statsministern överlämnat besvarandet av frågorna till samordningsministern. Detta är inga samordningsfrågor. Frågorna gäller om regeringen iakttar riksdagsordningen och arbetar i enlighet med riksdagsordningens anda och grunder. Statsministern borde inte ha undandragit sig besvarandet av dessa frågor. Riksdagsledamöternas möjligheter att väcka motioner är — om vi bortser från allmänna motionstiden — avhängiga av propositionernas avlämnande, eftersom motion endast får avlämnas inom 15 dagar från det propositionen anmäldes i kammaren.

Varje ledamot skall ha rimlig chans att i tillräcklig utsträckning och med erforderlig noggrannhet sätta sig in i varje propositions frågor. Under 1979 har regeringen, bortsett från budgetpropositionen, avlämnat under januari månad tio propositioner, under februari sex propositioner och under mars fram t.o.m. den 8 mars 4 propositioner. Den 9 och 10 mars avlämnades 33 propositioner på över 3 000 sidor. Många av dem innehöll mycket stora och väsentliga frågor. Regeringen har alltså först lämnat 20 propositioner under drygt 50 dagar, därefter 33 propositioner under 2 dagar, och efter den här tiden 17 propositioner under ca 15 dagar. Herr talman! Att lämna 33 propositioner av den här omfattningen där motionstiden går ut med endast ett par dagars mellanrum är, menar jag, i hög grad att försvåra — för att nu inte använda ett starkare ord som sabotera — riksdagsledamöternas arbete. Det är att göra riksdagsledamöternas motionsrätt till en illusion. Den motivering för detta förfarande som statsrådet anför tycker jag är ganska svag. Att det är många omfattande frågor gör det väl så mycket mer väsentligt att propositionerna inte kommer så tätt. Jämförelsen med den allmänna motionstiden haltar i allra högsta grad, för där finns det ingen som helst föreskrift att undvika anhopning. Jag kan inte se att jag har fått något egentligt svar på mina frågor: Anser statsrådet att tiden i det här fallet har räckt till för riksdagsledamöterna? Och har bestämmelsen i 3 kap. 5 § riksdagsordningen följts?
Herr talman! Jag vill inledningsvis erinra frågeställaren om att varje statsråd talar för regeringen, också i frågor som gäller det allmänna hanterandet av propositioner. Vidare har jag erinrat om att den stora arbetsbelastningen under slutet av riksmötet är ett gammalt problem, som möjligen har förvärrats genom att antalet ärenden i riksdagen har blivit allt större och större och att även propositionernas omfattning blivit alltmer betydande. Jag kan t.ex. erinra om att 1976 avgav den dåvarande socialdemokratiska regeringen inte mindre än 45 26 av samtliga propositioner under sista veckan av resp. propositionstid och ca 18 26 av antalet propositioner på sista dagen. 1978 var det ännu högre siffror. Då avgavs ungefär 28 926 av antalet propositioner vid den sista tillåtna tidpunkten. Jag håller gärna med frågeställaren om att detta inte är en tillfredsställande ordning. Man kan dock konstatera att i stor utsträckning har vi i vad avser de viktigare propositionerna följt de tider som angivits i propositionsförteckningarna. I några fall har det uppstått förseningar — regionalpolitiken är kanske den mest frapperande förseningen. I det fallet rör det sig om några veckor, och det beror på att riksdagen så sent som i december fattade ett beslut som innebar att den regionalpolitiska propositionen måste utvidgas i förhållande till vad som ursprungligen var planerat i vad gäller ortsklassifi ceringen. Det medförde ytterligare arbete, bl.a. för länsstyrelserna. Kort sagt har i fråga om de viktigare propositionerna de tider som ursprungligen angivits i stort sett kunnat hållas. Det har varit denna regerings liksom den tidigare regeringens målsättning att presentera viktiga propositioner i tid, så att de skall kunna behandlas under vårriksdagen. Även om det innebär arbetsproblem för riksdagen, tror jag att det skall vara möjligt att genomföra det.
Herr talman! I svaret nämner statsrådet Tham att konstitutionsutskottet vid olika tillfällen har haft synpunkter på propositionsavlämnandet. Jag vill gärna erinra statsrådet om konstitutionsutskottets uttalande år 1975, att när många propositioner kan tänkas vara aktuella erfordras prioritering av de propositioner som av olika skäl anses mest angelägna att få behandlade i riksdagen. Det kan ju inte vara så, herr statsråd, att det är antalet propositioner och mängden sidor i dem som avgör om en regering är aktiv och duktig i det politiska arbetet. Det är innehållet och förmågan att klara förslagen i riksdagen som är värdemätare. Jag har begränsat mina frågor till konsekvenserna för de enskilda riksdagsledamöterna av regeringens otillfredsställande handlingssätt. Sedan finns det många andra konsekvenser — de diskuterades här i kammaren tidigare under veckan. Kritiken mot propositionsavlämnandet kommer inte endast från riksdagsledamöterna. Riksdagsdirektören, vars objektivitet väl ingen torde ifrågasätta, har i en skrivelse påtalat den ojämnhet i arbetsbelastningen som uppkommer den här våren: ”Den måste tillskrivas det förhållandet att regeringens propositioner i år avlämnats och kommer att avlämnas på ett sätt som från riksdagens synpunkt är synnerligen otillfredsställande.” Jag erinrar om orden ”synnerligen otillfredsställande”. Det är nog, herr talman, ett av de starkaste uttryck som man kan använda när man på ett stringent och juridiskt sätt skall ge uttryck för ett missnöje. Jag konstaterar fortfarande att jag inte har fått något svar av statsrådet på frågorna om tiden har varit tillräcklig för att ge riksdagsledamöterna rimliga möjligheter att sätta sig in i alla propositioner och hur regeringen tycker att den har hanterat 3 kap. 5 § i riksdagsordningen.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att propositionernas antal inte är det centrala när det gäller det politiska arbetet. Det betydelsefulla är vad propositionerna innehåller och vad de betyder för den svenska samhällsutvecklingen. Under denna riksdag, och under denna vinter och vår, har en rad viktiga frågor kommit upp till behandling eller skall komma upp till behandling. Det beror i många fall på att riksdagen så har bestämt. I andra fall beror det på att viktiga utredningar har blivit klara i sådan tid att det har varit möjligt att presentera förslag för denna riksdag. Jag vill fråga Håkan Wingård vad det är för viktiga proposi ioner som han eller hans parti skulle vilja vänta med att behandla. Är det t.ex. industripolitik, regionalpolitik, familjepolitik, trafikpolitik eller några av de andra centrala frågorna, som onekligen är tämligen omfångsrika? Jag sade i min senaste replik att jag anser det möjligt, även om det innebär en ökad arbetsbelastning för riksdagen, att behandla de centrala frågorna. Partierna här i riksdagen har ju också diskuterat vilka ärenden som kan skjutas till senare behandling.
Herr talman! Statsrådet Tham har ju inte så stor erfarenhet av riksdagsarbetet, men jag tror han vet att i frågedebatter är det frågeställaren — alltså i det här fallet jag — som frågar och inte statsrådet. Jag undrar om regeringen egentligen tar det nu aktuella problemet på allvar. Jag har en tidningsintervju här med statsministern för några dagar sedan där han säger ungefär på detta sätt — om det nu är rätt återgivet: Jag kan inte låta bli att skryta en smula med arbetsresultatet i regeringen och ler i mjugg när riksdagen klagar över att den får för mycket att göra. Jag tycker inte detta var ett så lyckat uttalande. Vilket, herr statsråd, är viktigast: Att regeringen får ut så många propositioner som möjligt till riksdagen, som riksdagen och dess enskilda ledamöter inte på ett tillfredsställande sätt hinner granska, eller att riksdagen på det sätt som är förutsatt i gällande författning kan granska, bereda och avgöra ärendena? Jag delar i åtskilliga avseenden — om ock inte i alla — de värderingar som regeringen har, och därför tycker jag det är tråkigt att regeringen ger så dåligt intryck i riksdagen när det gäller uppläggningen av arbetet.
Herr talman! Jag vill nog ändå säga, Håkan Wingård, att jag har tillräcklig erfarenhet av riksdagsarbetet för att veta att då man har en diskussion här i kammaren brukar man försöka besvara de frågor som ställs i debatten. Regeringen menar faktiskt att de förslag som lagts på riksdagens bord i vår är av sådan betydelse att det är motiverat för regeringen att lägga fram dem. Att de är omfångsrika är förvisso många gånger sant. Det torde gälla också många propositioner som presenterades av tidigare regeringar. Det är naturligtvis så att inte varje riksdagsledamot kan sätta sig in i alla propositioner. Så pass mycket erfarenhet har jag också av det politiska arbetet att jag vet att det inte heller är fallet eller kan vara någon rimlig strävan. Jag anser alltså att det är fullt möjligt att ge frågorna en tillfredsställande behandling under den återstående delen av riksmötet.
Herr talman! Detta är, tror jag, den andra frågedebatten jag har med statsrådet Tham. Jag hoppas att han till nästa debatt lärt sig vad jag heter. Får jag till slut säga att det ändå inte ytterst är riksdagsledamöterna som drabbas därför att de får svårigheter att arbeta. Det allvarliga är att ärendena blir dåligt beredda; man får inte möjlighet att ge sakfrågorna en tillfredsställande behandling. Särskilt denna regering bör komma ihåg att riksdagen minst av allt är någon formell instans vid behandlingen av regeringens förslag. Kom ihåg, herr statsråd, att riksdagen enligt regeringsformen är folkets främsta företrädare. En regering som så påfallande försvårar riksdagens arbete kan inte undgå kritik.
Herr talman! Vi är självfallet i hög grad medvetna om att de förslag regeringen lägger fram måste få anslutning här i riksdagen. Detta förutsätter också i många fall diskussioner mellan partierna redan innan propositionen läggs fram. Det kan ibland bidra till att det blir en något längre tidsutdräkt med propositionernas avgivande än beräknat. Likväl är det så — bortsett från några fåtaliga fall — att propositionerna avgivits i den tid som var förutsatt. Regeringen tillträdde i höstas, satte högsta fart med arbetet och har lagt fram propositionerna ungefär vid den tid som var beräknad med hänsyn till det förberedelsearbete som hade gjorts.
Herr talman! Jag kan uppenbarligen inte vare sig av statsministern eller av statsrådet Tham få svar på de frågor som jag har ställt.

Herr talman! Det har många gånger, inte minst från den här talarstolen, påpekats att det har rått bred politisk enighet om de invandrarpolitiska besluten. Jag tror att de allra flesta har sett det som en tillgång att de olika partierna har haft en, när det gäller de stora linjerna, gemensam uppfattning om vilka regler som skall gälla för invandringen hit. Och jag tror också att alla har sett det som en styrka att man har haft en bred politisk enighet om de grundläggande riktlinjerna för hur vi här skall ta hand om och möta de människor som har fått tillstånd att stanna i Sverige. Vi tog 1975, i stort sett i enighet, riktlinjerna för invandrarpolitiken, och principerna för de riktlinjerna var jämlikhet, valfrihet och samverkan. Jag har själv sett den här breda enigheten som en tillgång, och jag har upplevt att invandrarna har gjort det också. Därför gör det mig djupt oroad att höra helt andra tongångar från företrädare för moderata samlingspartiets ungdomsgrupper. MUF:are i Njurunda och Timrå krävde i en motion till MUF:s distriktsstämma i Västernorrland att invandrarna skall skickas hem. De krävde att vi i Sverige skall införa ett gästarbetarsystem för att, som de säger, kunna undvika de värsta våndorna av arbetslöshet under lågkonjunkturer. MUF:arna i Timrå och Njurunda tycker att det är irriterande att behöva se de utländska programmen i TV. Vad de tänker på då är självfallet inte de amerikanska underhållningsprogram som vi dagligen matas med i svensk television. Nej, det är invandrarprogrammen på finska, turkiska, grekiska och serbokroatiska som de är irriterade över. Distriktsstyrelsen tillstyrkte motionen, men som väl var hade majoriteten på distriktsstämman en annan uppfattning, och motionen gick inte igenom. Men tyvärr är detta inte det enda exemplet på den diskussion som förs bland moderata samlingspartiets ungdomar. I andra delar av landet sprids ett flygblad som också speglar utlänningsfientlighet. Bakgrunden till flygbladet är den motion som vi socialdemokrater har lagt här i riksdagen om en utredning av invandrarnas politiska rättigheter, där vi bl.a. vill att frågan om deras rösträtt till riksdagen skall utredas.

Med vänliga hälsningar Och så kommer en talong där man kan anmäla sitt intresse för medlemskap. Jag tror att det skulle vara väldigt välgörande om moderaterna från den här talarstolen ville göra klara avståndstaganden från den invandrarfientliga propaganda som man nu sprider från diverse talarstolar och tryckpressar landet runt. Röstfiske med invandrarfientlighet borde även moderata samlingspartiets ungdomar avhålla sig från — eller hur? Jag tycker att detta är en oerhört viktig fråga, inte minst därför att vi i dag vet att det är oro bland invandrarna i vårt land, en oro som jag tror väldigt mycket är en följd av allmän osäkerhet när det gäller sysselsättning och trygghet. Vi vet alla att invandrarna drabbas särskilt hårt när arbetslösheten är stor. Under vissa perioder av förra året hade vi bland invandrarungdomarna dubbelt så hög arbetslöshet som bland ungdomarna i gemen — och alla vet att den var mycket hög. Vi vet att de här invandrarungdomarna råkar ännu värre ut än vad de svenska ungdomarna gör i en sådan situation. De har ännu sämre möjligheter att finna sig till rätta i samhället, att söka hjälp i en besvärlig situation. Men det är inte bara så att invandrarna är arbetslösa i större utsträckning än de svenska medborgarna, utan det är också så att vi till följd av detta har fått en mer negativ inställning till invandrarna under det senaste året. I varje fall kan man säga att det har blivit mer fritt fram att tala om att man inte tycker om invandrare. Både vuxna och barn bland invandrargrupperna får nu dagligen höra att de egentligen inte är särskilt välkomna i det här landet. Det är en allvarlig situation — allvarlig inte bara för invandrarna, som får uppleva förödmjukelserna, hatet och diskrimineringen, utan allvarlig för oss alla. Jag ser det som en mycket viktig uppgift för oss — både politiker, föräldrar och andra — att gemensamt se till att våra barn inte växer upp som rasister. Det är, skulle jag vilja säga, livsnödvändigt för Sveriges framtid att vi hindrar en sådan utveckling. Och det är i det perspektivet som dessa flygblad och de uttalanden i motioner som jag citerat tidigare är så allvarliga. Vi måste motarbeta alla tendenser av det här slaget medan det finns tid att göra det. Herr talman! Vi har väckt en socialdemokratisk partimotion om invandrarfrågorna. Den har sin grund i det invandrarpolitiska beslut som fattades här i riksdagen 1975 och i det handlingsprogram som togs vid den socialdemokratiska partikongressen i höstas. Vi föreslår nu konkret en flerårig försöksverksamhet i två av våra invandrarrikaste kommuner, nämligen Botkyrka och Olofström. Vi vill att man i de här kommunerna skall mobilisera alla resurser som finns i samhället, i det enskilda föreningslivet bland svenska organisationer, kvinnoklubbar, politiska föreningar och idrottsklubbar samt bland invandrarnas egna organisationer för att gemensamt kunna ta sig an problemen. Vi vill försöka förverkliga målet om samverkan mellan minoritetsgrupper och majoritetsgrupper i samhället och göra det möjligt för människor att komma på talefot med varandra i vardagen. Vi vill att man i denna försöksverksamhet skall satsa inte minst på invandrarbarnen och invandrarkvinnorna. Vi säger att man måste kunna tumma på de regler som gäller i övrigt för statsbidrag, t.ex. till hemspråksträning i förskola och skola, och för timantalet i svenskundervisningen för de vuxna. Vi vill ha en intensiv uppsökande verksamhet bland invandrarkvinnorna. Med andra ord vill vi att man i de här två kommunerna skall sätta till alla klutar, utnyttja alla idéer och uppslag för att komma en bit på vägen mot målen jämlikhet, valfrihet och samverkan. För det vill vi att de två kommunerna skall få statliga bidrag. På helårsbasis räknat kostar det 4 milj.kr. och för nästa budgetår 2 milj.kr., eftersom vi räknar med att verksamheten skall komma i gång från den 1 januari nästa år. Det är ett genomarbetat program vi föreslår. Man skulle naturligtvis önska att det vore möjligt att jobba på det här sättet i alla kommuner där man har invandrare. Men realistiskt sett vet vi att det tyvärr inte går att dra i gång en sådan verksamhet överallt. Vi ser också ett behov av att någonstans få en sådan här samordnad verksamhet, pröva oss fram med olika åtgärder, lära oss av det och föra över det till andra ställen. Vi har tyvärr inte kunnat göra det någonstans tidigare. Jag måste säga att det var med förvåning och ledsnad jag kunde konstatera det totala ointresset från samtliga borgerliga partier för denna verksamhet. Det är verkligen med vänster hand man har avvisat våra krav, och man har inte spillt många ord på argumentationen heller. Man säger för det första att det kostar för mycket. Det kostar 2 milj.kr. under nästa budgetår, och det är med förlov sagt ganska litet pengar om man tänker på de enorma problem vi står inför när det gäller invandrarfrågor. Man har ytterligare ett skäl från de borgerliga partiernas sida. Man säger att det är tveksamt om man skall kunna prioritera två kommuner på detta sätt. Inte i något annat sammanhang förnekar man att det går att bedriva försöksverksamhet i vissa kommuner, men inte i andra. Tala med t. ex, Karin Andersson i jämställdhetskommittén. Där har man försöksverksamhet i vissa kommuner. Sysselsättningsutredningen har haft försöksverksamhet i vissa kommuner. Aldrig anförde man från borgerligt håll de här argumenten då. Inte gjorde man det när man för ett tag sedan föreslog försök med varvad utbildning i maximalt tio kommuner. Vi ville visserligen ha det i hela landet, men då gick det bra att ha det i några kommuner. Nej, det här argumentet är mycket dåligt, och det visar egentligen på ointresse för sakfrågorna, Invandrarfrågorna är kanske några av de nu allra viktigaste frågorna. Därför ser jag med stort beklagande att man inte har velat ta de här konkreta stegen på väg mot att försöka förverk.iga de mål som vi alla i denna kammare var eniga om att fatta beslut om 1975, nämligen jämlikhet för invandrare, valfrihet för dem att utveckla sin egen kultur och sitt eget språk eller att gå in i det svenska samhället och slutligen målet om samverkan.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

Herr talman! Den fråga som vi i dag behandlar, nämligen invandrarpolitiken, är kanske en av de viktigaste frågorna som vi har att diskutera. Den rör en mycket stor del av Sveriges befolkning. Man räknar med att ungefär en miljon svenskar är invandrare eller har invandraranknytning, dvs. har någon nära anhörig som är invandrare. Det antalet växer ganska snabbt, och man räknar med att siffran inom något årtionde kan komma att närma sig 2 miljoner. Detta beror inte på att vi förväntar oss en mycket stor invandring i framtiden utan mera på att de invandrare som kommer hit ofta är i sådan ålder att de mer än svenskarna i gemen kan bidra till en snabbare befolkningsökning. Detta gör att vi i hela vår samhällsplanering måste utgå från att Sverige är ett land där det lever människor med olika nationell och kulturell bakgrund. Den här frågan har alltså genomgripande betydelse för hela vår samhällsutveckling. När vi diskuterar invandrarpolitiken är det också viktigt att vi är medvetna om att det i mycket stor utsträckning är vi som har bett invandrarna att komma hit. En stor del av den invandring som vi haft i Sverige under de senaste årtiondena har utgjorts av arbetskraft som har efterfrågats av oss. Vi kan i dag också konstatera att väldigt många verksamheter i vårt samhälle fungerar just därför att vi har invandrare som ställer upp och gör jobben. Det finns många fördomar mot invandrare. Man stöter alltför ofta på föreställningar om att invandrare kommer hit för att leva gott på svenska sociala förmåner, för att leva ett lättjefullt liv i sus och dus. Verkligheten är en helt annan. De undersökningar som har gjorts visar att invandrare i normalfallet arbetar mer och utnyttjar olika typer av samhällelig service och socialt stöd mindre än vad infödda svenskar gör. De fördomar som finns saknar således verklighetsförankring, och sanningen är snarast den motsatta. Invandrarna i Sverige utgör en tillgång för vårt land från många synpunkter. Det är inte bara så att de kommit att utgöra ett värdefullt tillskott till den svenska arbetskraften — någonting som vi kanske inte upplever så starkt under en lågkonjunktur, men som spelar desto större roll i tider med stor efterfrågan på arbetskraft — utan invandringen har också lett till många positiva och stimulerande kulturella impulser för det svenska samhället. Jag tror att man kan hävda att invandringen har gjort att det svenska samhället och den svenska kulturen har blivit mera intressant och mångfasetterad. Men med invandrarnas situation i Sverige sammanhänger också betydande risker. Vi kan konstatera, i synnerhet under en lågkonjunktur, att risken för utslagning i olika former ofta är större bland invandrare än bland infödda svenskar. Inte minst invandrarungdomar har drabbats hårt av den stora ungdomsarbetslösheten. Det är vidare stor risk för att invandrarna kan komma att bli en sämre ställd grupp i samhället, en grupp som har smutsigare och tyngre jobb, sämre betalt, sämre bostadsförhållanden, osv. En social skiktning av det slaget är något som skulle innebära ett allvarligt problem och som vi måste försöka undvika. Vi kan också konstatera att det finns risker för motsättningar mellan invandrare och infödda svenskar, motsättningar som i stor utsträckning beror på trångsynthet, fördomar och dålig information. Det är viktigt att vi i vår invandrarpolitik inriktar oss på att ta vara på allt det positiva som invandringen och invandrare betyder för det svenska samhället och att vi försöker klara de problem som samtidigt finns i bakgrunden. Viktigt är naturligtvis att vi på olika sätt stöder invandrarnas egen kulturella identitet och också undervisningen i deras eget språk. Utan tvivel är förutsättningarna för en harmonisk kontakt mellan infödda svenskar och invandrare bäst, om invandrarna känner tryggheten i den egna kulturella och språkliga identiteten. På det sättet skapas naturligtvis de bästa förutsättningarna för att invandrarna skall kunna berika det svenska samhället och den svenska kulturen. Samtidigt måste vi se det som ett huvudmål att på olika sätt underlätta kontakten mellan invandrare och infödda svenskar och att öka kunskapen bland invandrarna om hur det svenska samhället fungerar och bland svenskarna om invandrarnas situation och deras olika kulturella bakgrund. Jag vill, herr talman, gärna säga att det finns mycket positivt i budgetpropositionen. Det har på viktiga områden skett betydande anslagsuppräkningar, och jag tror att det är rättvist att säga att det finns något av en invandrarprofil i den här budgetpropositionen, som man bör notera med glädje och tillfredsställelse. Detta hindrar naturligtvis inte att det finns många områden där man skulle vilja ha ytterligare förbättringar. Centerpartiet har till årets riksdag presenterat en ganska omfattande motion om invandrarfrågorna. Det mesta av det som tas upp i den motionen behandlas inte här i dag. Vi har totalt fjorton olika yrkanden på åtgärder, men endast två av dessa yrkanden har tilldelats arbetsmarknadsutskottet, så att de kan bli föremål för behandling nu. Ett av yrkandena gäller stödet till information om invandringen. Mot bakgrund av vad jag sade för en stund sedan om vikten av att öka kunskapen, inte minst bland de infödda svenskarna, om invandringen och invandrarnas bakgrund för att motverka olika typer av fördomar anser vi att detta är mycket viktigt. Här har vi därför föreslagit en anslagsuppräkning med en halv miljon. Tyvärr har utskottets majoritet inte velat stödja förslaget, och vi har därför nödgats reservera oss i arbetsmarknadsutskottet. Jag vill, herr talman, yrka Vi har också lagt fram ett förslag om att man skall förlänga övergångsbestämmelserna för svenskundervisningen för invandrare som kommit hit före 1973. När vi lade fram förslaget hade vi uppgifter från fackligt håll om att man inte räknade med att hinna med att nå dessa invandrare, innan tiden löpte ut den 1 juli. Under utskottsbehandlingen har vi fått ett motsatt besked. Nu anser man att man klarar av saken inom den utmätta tiden, och vi har därför inte ansett det nödvändigt att ta upp yrkandet utan har på denna punkt förklarat oss nöjda med vad utskottet har anfört. Det finns också en centermotion från en enskild riksdagsledamot, nämligen motionen av Gunnel Jonäng, där det föreslås att arbetsgivarna skall slippa lönekostnader för invandrarungdom som deltar i svenskundervisning. Utskottet påpekar att denna fråga kommer att tas upp i den utredning som föreslagits på det här området, och vi anser därför att man på den här punkten tagit hänsyn till motionsförslaget. Vi hoppas också att det skall leda till positiva resultat som underlättar för framför allt invandrarungdomen. Herr talman! Det finns också några övriga reservationer i det här betänkandet. Den viktiga reservationen är reservationen 1. Reservationen 2 är en följdmotion från socialdemokraterna. Man har föreslagit en omfattande försöksverksamhet i två kommuner med intensifierade anpassningsåtgärder. Det är helt klart att den typ av åtgärder som här föreslås är någonting man bör eftersträva totalt i hela invandrarverksamheten. Idéerna är alltså positiva och bör tas till vara. Vad som är litet anmärkningsvärt är att av ett totalt anslag som är tillgängligt för sådana här projekt som med den socialdemokratiska beräkningen på årsbasis skulle ligga i storleksordningen 7-8 miljoner vill man satsa ungefär hälften på två kommuner. Om man nu anser att man kan ställa så stora resurser till förfogande för sådana här åtgärder som socialdemokraterna föreslagit borde det vara rimligt att man såg till att de verkligen kom alla invandrare till del. Vi menar att de uppräkningar på det här området som görs i propositionen — med det tilläggsyrkande centerpartiet fört fram — är så pass stora att det kanske inte är rimligt att begära ytterligare kraftiga höjningar i år. Vi anser att de satsningar som kan göras på åtgärder för invandrare måste fördelas någorlunda rättvist. Det gör att vi inte har kunnat biträda det socialdemokratiska förslaget. Jag vill därför yrka avslag på reservationerna I och 2. Men jag förutsätter att vi kommer att fortsätta att öka resurserna för åtgärder för invandrarna och på det sättet kunna tillfredsställa de önskemål som finns i det socialdemokratiska yrkandet, fast på en bredare och från invandrarnas synpunkt rättvisare basis. Det finns en del andra yrkanden som har framförts i olika motioner och som behandlas i betänkandet. Jag tänker inte ta upp tid med att gå in på alla, utan jag hänvisar till vad som sägs i utskottets betänkande på det området. Herr talman! Jag vill som sagt yrka bifall till reservationen 3 vid betänkandet och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Låt mig säga att det kanske hade varit bra om de positiva omdömen som centerpartiets talesman nu ger om innehållet i vår motion hade funnits med också i utskottsbetänkandet. Men i sak är det intresse för vad vi föreslår som Pär Granstedt redovisar egentligen inte särskilt djupt. De argument han använder står sig enligt mitt förmenande lika dåligt nu som när de framfördes i utskottet. Rättvisetanken — att alla skall få lika mycket — som han nu för fram, tillämpar vi inte i något annat sammanhang. Vi bedriver försöksverksamhet när det gäller ungdomsarbetslöshet och när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor. Varför skulle man inte kunna ha det på det här fältet? Självfallet skulle vi socialdemokrater också ha önskat att det vore möjligt att driva en sådan här sammanhållen verksamhet för invandrarfrågorna i samtliga kommuner. Vi tror inte att det är möjligt att klara av det — dels av kostnadsskäl, dels också av andra skäl. Det behövs nämligen en personell insats som vi tyvärr inte tror att det är möjligt att åstadkomma överallt i dagens situation. De kostnader för nästa budgetår som finns redovisade i vårt förslag, alltså totalt 2 milj.kr. för de här två kommunerna, är ganska små jämfört med den totalram som vi har när det gäller invandrarfrågorna. Jag är helt övertygad om att om det hade funnits ett seriöst intresse från de borgerliga partierna att diskutera detta projekt hade vi gemensamt kunnat finna kostnadstäckningar för det. Vi socialdemokrater har i motioner till årets riksdag visat, att det går att inom budgetramen åstadkomma utgiftssänkningar för att klara utgiftsökningar inom andra och viktigare områden, men det som fattades i utskottet bland de borgerliga ledamöterna var helt enkelt intresset för att diskutera den här aktuella motionen på allvar. Det beklagar jag djupt, eftersom den är det egentligen enda konkreta försök som gjorts i årets motioner att förverkliga 1975 års riksdagsbeslut.
Herr talman! De förslag till åtgärder som framförs i den socialdemokratiska motionen är inte i sig särskilt revolutionerande eller originella. Det är åtgärder av en typ som är eftersträvansvärda i alla kommuner där det finns invandrare. Man behöver enligt vår bedömning inte någon försöksverksamhet för att se om denna sorts åtgärder är önskvärda eller lämpliga, utan den enda begränsande faktorn är de ekonomiska resurserna. Om man väljer att koncentrera en mycket stor del av de resurser som man anser sig kunna satsa på åtgärder för invandrarna till att avse två kommuner, kan man självfallet nå ganska goda resultat i dessa båda kommuner, men samtidigt urholkar man ju de finansiella möjligheterna för att göra insatser för de invandrare som finns i andra kommuner.

Vi anser det angeläget att man successivt ställer ökade resurser till förfogande för att förbättra villkoren för invandrarna och underlätta deras anpassning till det svenska samhället liksom det svenska samhällets anpassning till dem. Men om man binder upp stora belopp till satsningar på två kommuner minskar de möjligheterna. Det gäller inte heller bara ekonomiska satsningar utan är också en fråga om personella sådana. Även i det avseendet kan en sådan koncentration av insatserna till två kommuner leda till minskade möjligheter att göra insatser på andra håll. Det är alltså inte en ovilja att göra insatser för invandrare som ligger bakom vårt ställningstagande, utan vi vänder oss emot principen att man bara för att få synbara och kanske iögonfallande resultat skall koncentrera resurserna till en så begränsad del av invandrarna och mer eller mindre lämna de övriga i sticket.
Herr talman! Till att börja med, Pär Granstedt, är det inte 2 miljoner som vi föreslår för de nästkommande budgetåren utan faktiskt t.o.m. 4 miljoner. Men jag förstår, uppriktigt sagt, inte detta resonemang. I en kommun som Pär Granstedt känner ganska väl, Södertälje, har man haft en försöksverksamhet för att klara situationen för ungdomar som varit arbetslösa och som är i riskzonen till att hamna i missbruk. Det är en försöksverksamhet som har lyckats väldigt bra. Bl. a. har centerpartiet i motioner hävdat, att den fungerat mycket väl och att den därför borde utökas till fler ställen. Men centerpartiet har såvitt jag vet alltid varit motståndare till en sådan försöksverksamhet när det gäller bl.a. ungdomsverksamheten. Jag kan inte se annat än att det är ett mycket formellt betraktelsesätt som Pär Granstedt anlägger i detta sammanhang. Situationen för våra invandrare är väldigt besvärlig. Dessutom vet vi att ingen av oss i den här salen har någon särskilt bra lösning på hur vi skall kunna nå målet att få en verklig samverkan mellan dem som är födda i vårt land och dem som har flyttat hit som barn eller som vuxna. Jag är helt övertygad om att vi här behöver pröva oss fram på olika vägar. Vad vi bl.a. behöver göra är att utnyttja alla de tillgångar som vi har i form av ett föreningsväsen med kvinnoklubbar, idrottsföreningar, hyresgästkontaktkommittéer och annat för att i det dagliga livet i bostadsområdena, på arbetsplatserna, ute i skolorna och barnstugorna få en kontakt mellan invandrare och svenskar. Det är bl.a. det vi ville göra i de här försökskommunerna. Vi ville också på försök göra ändringar i statsbidragsregler av olika slag. Där har vi inga patentrecept på hur svenskundervisning, hemspråksträning m.m. skall ordnas. Vi behöver också här pröva olika vägar. Det resonemang, herr talman, som man från de borgerliga partiernas sida för här visar tyvärr inte på något djupare intresse i sak för de förslag som vi har fört fram.
Herr talman! Jag tycker att Anna-Greta Leijons jämförelse haltar. Södertäljeprojektet för unga arbetslösa gällde ett område där man verkligen hade behov av att pröva ut nya metoder. När det gäller de åtgärder som socialdemokraterna har föreslagit för Botkyrka och Olofström är det inte på samma sätt ett behov av att pröva ut nya metoder, utan det som är den begränsande faktorn här är de ekonomiska resurserna. Det framgick också av vad Anna-Greta Leijon sade tidigare, nämligen att inte ens socialdemokraterna anser att vi har råd att göra en sådan här satsning över hela landet. Däremot hoppas vi att Södertäljeprojektet skall kunna leda till resultat som vi kan använda över hela landet. Det är alltså inte i och för sig behovet av att experimentera som är det stora bekymret här, utan vad vi behöver göra är att successivt bygga upp en verksamhet på bredden, som når ut till alla invandrare i alla kommuner. Det är min förhoppning att vi vartefter skall kunna få fram de resurser som behövs där. Det är intressant att konstatera att när vi har föreslagit förstärkta resurser för informationsverksamhet, som verkligen skulle vara aktiviteter som nådde ut över hela landet och som alla invandrare kunde få glädje av, har socialdemokraterna gått emot det. Den typen av aktivitet på bredden anser man sig inte ha råd med. Det är naturligt. I och med att man koncentrerar så stor del av tillgängliga resurser på två kommuner har man sedan inte råd att göra något annat. Det blir invandrare i dessa andra delar av landet lidande på. Det är just den typen av effekter som vi vänder oss emot. Eftersom man valt den tekniken att man föreslår en verksamhet som skall börja efter det att halva budgetåret har gått och det följaktligen kommer att kosta hälften så mycket första året som det kommer att kosta sedan, har man alltså bundit upp resurser för framtiden. De resurserna innebär att man inte har motsvarande budgetutrymme för att göra insatser under kommande budgetår som kan nå ut till alla invandrare. Det är också en beklaglig effekt av det socialdemokratiska förslaget.

Herr talman! Under hela efterkrigstiden utgjorde invandrarna en väsentlig del av den arbetskraftsreserv som tillgodosåg kapitalets ökade behov av arbetskraft under konjunkturuppgångarna. Invandrarnas arbetsinsatser har varit av stor betydelse för storbolagens konkurrenskraft och expansion. Samtidigt kan man konstatera att invandrarna hela tiden diskriminerats både i arbetslivet och i samhället i övrigt. Arbetsköparnas intresse för invandrarna har i de flesta fall stannat vid att man tillskansat sig så stora profiter som möjligt på deras arbetsinsatser. Invandrarna är också oftast hänvisade till de tyngsta, smutsigaste och sämst betalda jobben och till arbeten på obekväm arbetstid — skiftarbete, kontinuerlig drift o. d. Dessutom är det vanligt att invandrare drabbas först av alla när det blir fråga om permitteringar och avskedanden vid nedskärningar av produktionen, såsom tidigare har nämnts av bl.a. Anna-Greta Leijon. Det sociala ansvaret har storbolagen nära nog helt avsagt sig. Invandrarnas likaberättigande i socialt och kulturellt hänseende har i hög grad åsidosatts. I stället har det växt fram ett invandrarhat som bär spår av rasism och som också har omnämnts här tidigare från talarstolen. Detta underblåses av organisationer långt ute på högerkanten, vilka står den svenska högern mycket nära. Pär Granstedts beskrivning av invandrarnas situation kan man till stora delar instämma i. Den stämmer överens med vår uppfattning, att det är just de som drabbas hårdast och som får det tyngsta och det sämst betalda arbetet. Men det är en lindansarroll som Pär Granstedt här vill spela genom att försöka vara litet radikal. Han talar om hur dåligt invandrarna har det, men han har i de allra flesta fall varit med om att rösta emot förbättringar för invandrarna, bl.a. sådana som vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit och som också socialdemokraterna har fört fram. Det gäller exempelvis rösträtt till riksdagen för invandrare, något som centerpartiet helt gått emot, liksom de övriga borgerliga partierna. När riksdagen 1972 antog lagen om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare var det för att förbättra invandrarnas ställning i arbetslivet och i samhället i övrigt. Lagen skulle således bli ett av medlen för att flytta fram invandrarnas positioner. Tillämpningen av lagen har dock visat något helt annat. Många arbetsköpare struntar helt i lagens tvingande bestämmelser. De informerar inte invandrarna om deras lagliga rättigheter. Det förekommer t.o.m. att invandrare tvingas underteckna en personlig överenskommelse, innebärande att de självmant avstår från svenskundervisningen, för att över huvud taget erhålla anställning. Ett sådant förfaringssätt är lagstridigt — dessutom har tyvärr dessa flagranta lagbrott på intet sätt beivrats, och ingen arbetsköpare har ännu i dag stämts i ett sådant här fall. LO har på basis av sin uppsökande verksamhet sammanställt en rapport om svenskundervisningen för invandrare. Därav framgår att endast ett fåtal företag har bedrivit svenskundervisningen på ett sätt som man kan anse acceptabelt enligt lagen. På många arbetsplatser där det förekommit någon form av undervisning har denna ofta varit ytterst bristfällig — och det gäller inte bara omfattningen, utan också i hög grad undervisningens kvalitet. I motion nr 485 har vpk tagit upp dessa problem och liksom tidigare krävt väsentliga ändringar i lagen om svenskundervisning. Jag skall nu kort redogöra för huvuddragen i motionskraven. Först och främst anser vpk att lagen inte skall vara dispositiv — dvs. att vissa delar kan förhandlas bort eller försämras genom ingångna avtal. Det gäller i hög grad förläggningen av undervisningen. Det är en allvarlig brist i lagen att bestämmelserna om förläggningen av svenskundervisningen inte gjorts tvingande. Det är enligt vår uppfattning ytterst angeläget att ändra bestämmelserna så att det klart stadgas att svenskundervisningen skall ske på ordinarie arbetstid med full lön. Det kan inte vara särskilt meningsfullt att invandrare börjar sin undervisning i svenska exempelvis kl. 04.50 och sedan gårtill sitt ordinarie arbete kl. 07.00, vilket förekommer på vissa arbetsplatser i dag. Varken lärare eller elever kan då fungera på ett tillfredsställande sätt — helt naturligt blir undervisningen lidande och mister avsevärt i kvalitet. Detsamma gäller undervisning som i många fall bedrivs efter arbetstidens slut. Om man har arbetat en hel dag i ett tungt och smutsigt arbete eller stått vid löpande bandet i åtta timmar kan det inte vara vettigt att därefter sätta sig på skolbänken och försöka lära sig svenska. Vårt parti har också krävt att undervisningen skall vara kontinuerlig och inte — som nu i många fall — uppsplittrad och oregelbunden. Vpk har även i år krävt att informationen om invandrarnas lagliga rättigheter skall lämnas första anställningsdagen och att undervisningen skall vara påbörjad inom 30 dagar. Den nuvarande bestämmelsen att undervisningen skall ha påbörjats inom 60 dagar ger arbetsköparna möjlighet att visstidsanställa invandrare i två månader och därefter byta ut de anställda — och anställa andra invandrare. På så sätt kan många företag med behov av arbetskraft för monotona tempoarbeten hela tiden tillämpa visstidsanställning av invandrare utan att det föreligger någon laglig skyldighet till svenskundervisning. Därigenom diskriminerar man stora grupper av invandrare. Ett tillstyrkande av vpk:s krav på lagändring skulle förhindra ett sådant förfarande. Vpk har också vänt sig mot den knappa utbildningstid som lagen föreskriver. I dag gäller att invandrare har rätt till undervisning i svenska språket under 240 timmar, som i vissa fall kan minskas till 160 timmar — om vissa förkunskaper finns i svenska. Enligt gjorda utredningar har det visat sig att en effektiv undervisning i svenska språket under 240 timmar ger ett ordförråd på mellan 1 200 och 1 300 ord, dvs. ett ordförråd som motsvarar ett treårigt barns. Enbart för att kunna läsa en dagstidning med någorlunda behållning fordras ett ordförråd på mellan 6 000 och 7 000 ord. Detta talar starkt för en utökning av antalet undervisningstimmar. Vpk föreslår därför att undervisningstimmarna utökas till 340 — mot 240 som nu gäller. Vi anser också att någon minskning av timantalet inte skall kunna göras. Vi kräver således att bestämmelsen om möjlighet att minska antalet timmar utgår ur lagtexten. Det är från många synpunkter av yttersta vikt att invandrarna så snabbt som möjligt ges möjlighet att lära sig svenska språket. Jag skall beröra det område jag kommer i kontakt med, nämligen det fackliga. Ur facklig synpunkt är det av stor vikt att invandrarna får utbildning i svenska språket av acceptabel omfattning och kvalitet så att de så snabbt som möjligt kan delta i det fackliga arbetet. Bristen på språkkunskaper reser ofta hinder för invandrarna att engagera sig fackligt. Förhållandet är ju det att både avtal och annan information i de allra flesta fall är skrivna på svenska — och då ofta på en mycket krånglig och svår svenska. Detsamma gäller skyddsanvisningar, som utges dels centralt av arbetarskyddsstyrelsen, dels lokalt av företagens skyddskommittéer. Invandrarna är mestadels helt ställda utanför i dessa frågor på grund av språksvårigheter. Dessa problem har LO, i skrivelse till regeringen, påtalat. Det är av yttersta vikt att en ändring kommer till stånd. Vpk har f. ö. i en motion som gäller skyddsfrågorna krävt att skyddsanvisningarna — både de som utges lokalt och de som utges centralt — skall översättas till de vanligaste invandrarspråken för att man snabbare skall få invandrarna aktiva i det mycket viktiga skyddsarbetet ute på arbetspiatserna. Vpk har också på nytt tagit upp kravet på en väsentlig skärpning av påföljdsbestämmelserna för brott mot lagen. Vi har i vår motion yrkat att en straffbestämmelse skall införas i lagen i form av obligatoriska böter för de arbetsköpare som inte inom lagstadgad tid berett anställd ledighet för svenskundervisning. Vid första lagbrottet skall böter om 500 kr., räknat på var och en som varit berättigad till undervisning men inte fått sådan, utdömas. Om de anställda efter ytterligare 30 dagar ännu inte beretts undervisning höjs bötesbeloppet till 1000 kr.

Vpk har också föreslagit en omläggning av finansieringen av svenskundervisningen. För att man i görligaste mån skall kunna undanröja den diskriminering av invandrare och invandrarungdom på den svenska arbetsmarknaden som ofta förekommer av ekonomiska skäl, bör kostnaderna för svenskundervisningen bäras kollektivt av arbetsköparna. Det kan ske genom att man inrättar en kollektiv avgift. Det är ett krav som vpk framfört tidigare, och det skulle hindra företag att av ekonomiska skäl vägra anställa invandrare. Med ett sådant förfaringssätt skulle man komma ifrån oviljan och motsträvigheten från vissa arbetsköpare att anställa invandrare som inte fått någon svenskundervisning tidigare. Många arbetsköpare skulle säkerligen avstå från att tubba invandrare att underteckna lagstridiga handlingar, vari invandrarna frivilligt avstår från undervisningen bara för att få ett arbete. Det skulle också skapa möjligheter för invandrarungdom som ännu inte kommit ut i arbetslivet att på betald timtid få undervisning i svenska och få möjlighet att förbereda sig för att komma ut i arbetslivet. Vpk föreslår i motionen 485 på nytt införandet av ett sådant kollektivt avgiftssystem för att täcka kostnaderna för svenskundervisningen. Vi anser också att svenskundervisningen för invandrare inte i fortsättningen kan bedrivas på det sätt som nu sker och samtidigt vara effektiv och meningsfull. Det fordras en effektivare övervakning av lagens efterlevnad. Det kan ske - som vpk också föreslår — genom att exempelvis arbetsmarknadsstyrelsen får behövliga resurser till sitt förfogande för att effektivt övervaka lagens efterlevnad. När arbetsmarknadsutskottet har behandlat dessa grundligt motiverade ändringskrav, så avfärdas vår motion med en skrivning i utskottsbetänkandet på drygt tre rader. Utskottet finner ingen anledning att gå närmare in på vpk:s förslag, därför att regeringen har tillsatt en kommitté som skall utreda invandrarnas problem beträffande svenskundervisning och olika regelsystem för undervisningen. Kommittén skall mot den bakgrunden överväga den framtida inriktningen av insatserna. Man frågar sig då: När kan denna kommitté tänkas komma med förslag om åtgärder? Vem ingår i denna kommitté? Och hur pass omfattande är kommitténs arbete? För att få något grepp om dessa frågor måste man studera de direktiv som kommittén fått att arbeta efter. Jag har läst igenom dessa direktiv och först och främst funnit att invandrarna själva verkligen inte är överrepresenterade. I själva kommittén ingår ingen invandrare, vilket måste betraktas som både anmärkningsvärt och i högsta grad otillfredsställande. Förutom representanter för arbetsmarknadens parter, dvs. LO och SAF, består kommittén av en ordförande plus fem parlamentariker. Det hade varit naturligt att varje parti som genom val blivit representerat i riksdagen också hade blivit representerat i kommittén. Men så är det inte. Vpk, som f. ö. är det parti som hårdast har drivit invandrarfrågorna här i riksdagen och även utanför riksdagen, är inte representerat. Man måste fråga sig: Varför har just vpk ställts utanför? Är det för besvärligt att ha med kommunister i utredningar? Ställer de för långtgående krav? Men det allvarligaste är inte att inte vpk är representerat. Det allvarligaste är att bara en invandrarorganisation är kopplad till kommitténs arbete och då som sakkunnig. Det finns ju många invandrargrupper som har organiserat sig i riksförbund och riksföreningar. Nog hade det, enligt vårt sätt att se, varit naturligt att varje invandrargrupp som har en riksorganisation också hade varit representerad i kommittén. Det måste väl vara invandrarna själva som bäst känner till de frågor som kommittén skulle utreda. Med hänsyn till de arbetsuppgifter som kommittén fått enligt direktiven kan man inte förvänta några konkreta förslag i brådrasket — även om direktiven avslutas med att kommittén skall arbeta skyndsamt. Jag skall bara återge några av arbetsuppgifterna: ”Kommittén bör kartlägga alla former av nu förekommande undervisning för vuxna invandrare som syftar till att ge dem grundläggande kunskaper i svenska och i svensk samhällskunskap. —-—-- Kartläggningen bör syfta till att ge en översikt av omfattningen av undervisning i svenska för invandrare inom de olika utbildningsformerna bl.a. med hänsyn till antalet deltagare.

Den skall dessutom utreda sambandet mellan eller samord ningsproblemen när det gäller tillämpningen av svenskundervisningslagen och arbetsmarknadskungörelsens bestämmelser om deltagande i svenskundervisning samt förhållandet till studieledighetslagen. Det här är bara ett axplock ur kommittédirektiven — men bara det jag nu nämnt innebär ett ganska omfattande utredningsarbete som kommer att ta avsevärd tid i anspråk. Vpk kritiserar inte utredningens inriktning i sig — den är säkerligen nödvändig. Men medan detta omfattande utredningsarbete pågår kommer tusentals invandrare att gå miste om sin lagliga rätt till svenskundervisning, eftersom tidsfristen i lagbestämmelserna friar arbetsköparna från ansvar efter viss tid. Med ett bifall till vpk-motionen skulle man däremot rida spärr mot detta i och med att ingen då blir befriad från skyldigheten att ge invandrarna svenskundervisning i den omfattning som lagen föreskriver. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till motion nr 485 i sin helhet. De övriga talarna har nämnt också andra motionskrav i invandrarfrågor, och det är väl helt legitimt. Jag vill understryka att vårt parti tre år i följd har motionerat om att invandrarna skall ha rösträtt till riksdagen precis som alla andra som arbetar i Sverige. Vi har vidare fört fram krav på hemspråksundervisning oc" krav på en hel del åtgärder för invandrarkvinnorna, som också i viss mån berörs här.

Ytterligare en av våra motioner behandlas i betänkandet. Det är motionen 486, vari vi yrkar att invandrarverkets äskande om höjt anslag till åtgärder för invandrare skall tillgodoses. I propositionen nr 100 föreslås en höjning med 900 000 kr. av bidraget till invandraroch minoritetsorganisationer. Invandrarverket har ansett att bidragen bör höjas generellt med 50 96. Vpk delar invandrarverkets uppfattning i det fallet, och jag yrkar således bifall till motion nr 486. Det är naturligtvis inga originella och revolutionerande motioner som vi har väckt, ett kvalitetskrav som tydligen skall gälla åtminstone om man är centerpartist. Vi har helt enkelt yrkat på de ändringar som vi anser nödvändiga för att tillgodose invandrarnas behov av att snabbt kunna lära sig svenska språket.